Fru talman! Per-Ola Eriksson är inte nöjd. Jag har viss förståelse för det, eftersom vi inte har samma uppfattning. Låt mig också säga att jag inte kan höra ett enda nytt argument från Per-Ola Eriksson i den här diskussionen. Det blir en repris på vad vi håll på med i våras när beslutet fattades. Vi var oense då, och vi är lika oense i dag när det gäller förslaget om riskkapitalbolag och hur vi skall finansiera en utveckling av våra mindre och medelstora företag. Utvecklingsfonderna har en stor betydelse. Det gäller framför allt deras roll som rådgivare ute i länen, som stöd för småföretagen i deras utvecklings och framtidsarbete. Jag tycker att utvecklingsfonderna i detta sammanhang i de allra flesta fall har gjort mycket fina insatser. Det finns också skillnader i kvalitet, och jag menar att det finns anledning att i detta sammanhang ta upp även det. Målstyrningen i industriverkets verksamhet har, tillsammans med insatser från den andra huvudmannen, till syfte att höja kvaliteten i en del av verksamheten. Det är inte så att det egentligen dras in några pengar från de olika regionerna. De resurser som står till förfogande för att klara behovet av kapital kommer i stället att öka genom de åtgärder som föreslås. Detta kommer att ske dels genom den miljard som tillförs genom småföretagsfonden, dels genom de pengar som utvecklingsfonderna -- som ju är kvar ute i länen -- skjuter till, dels genom Norrlandsfondens 200 miljoner. Avsikten är dessutom att vi skall göra privata kapitalägare intresserade av att satsa. Avsikten är alltså att det skall bli fråga om mer kapital och att det skall bli en högre kvalitet på det kapital som står till förfogande. Det skall bli fråga om ett eget kapital som kan ta större risker än den typ av kapital som finns i utvecklingsfonderna och som man kan låna upp. Detta är en del av frågan. En annan del av saken är att man, genom att öka sitt eget kapital i företaget, också gör det möjligt att få lån på andra villkor än de villkor som blir aktuella när man har ett svagt eget kapital och en dålig soliditet. Jag tycker därför inte att man kan göra den enkla matematiska operation som ni håller på med. Man måste fråga sig vad detta får för totala effekter. Om man kan skaffa sig ett ökat eget kapital, förbättrar det möjligheterna att låna pengar från en bank, eftersom man då har en annan säkerhet, och det kan också ske till lägre kostnader. Detta är alltså ett sätt att förstärka företagens möjligheter till utveckling i förhållande till de möjligheter som nu råder. Detta har varit avsikten. Problemet för de små och medelstora företagen har varit att skaffa sig ett eget kapital. De venturekapitalföretag som har funnits har ju mer eller mindre försvunnit, och de har inte ägnat sig åt de företag som har det stora behovet av kapital, utan de har satsat på de företag som så att säga har kommit över satsningsperioden och blivit mer mogna och ger avkastning. Det är där det kapitalet hamnar, och det löser inte problemen för de små och växande företagen när de skall expandera. De behöver ett eget kapital, och det finns inte på den svenska marknaden i tillräcklig utsträckning. Det är av den anledningen dessa riskkapitalbolag har kommit till. När det sedan gäller frågan om SINDs centralstyrning har varken departementet, riksdagen eller industriverket någon önskan, möjlighet eller ambition att åstadkomma en sådan detaljstyrning av fonderna. Verket är ett stöd för fonderna och för en fortlöpande dialog. Senast denna vecka träffades representanter för industriverket och de verkställande direktörerna i alla fonder och diskuterade bl.a. former för målstyrning och olika samverkansprojekt. Dessa fonder är utomordentligt decentraliserade. Statsmakterna har inte någon påverkan på styrelsernas sammansättning, och det är ändå styrelserna som driver verksamheten och bestämmer vad den skall inriktas på. De medel från statsmakterna som ställs till förfogande till den verksamhet som utvecklingsfonderna har ökar också för innevarande budgetår. Man kan därför inte heller säga att staten använder den metoden för att styra. Farhågan för detaljstyrning och centralstyrning är i högsta grad överdriven. Den ambitionen finns inte. Skulle det uppstå en sådan ambition någonstans, kan jag försäkra att regeringen också skall medverka till att den avlägsnas. Vårgårda talar om är ändå fördelad på fem år. Vi skall komma ihåg att fonderna i varje fall i våras när vi diskuterade detta hade en likviditet på en bra bit över 1 miljard kronor. Om man får slå ut detta på fem år är jag ganska säker på att detta inte kommer att bli den påfrestning som Marianne Andersson talar om, allra helst som kreditmarknaden i övrigt kommer att stå till förfogande på ett helt annat sätt när det egna kapitalet förstärkts i de olika mindre och medelstora företag som får tillgång till medlen.

Fru talman! Statsrådet sade att argumenten känns igen och att det inte fanns några nya argument. Ett nytt argument i debatten är att vi närmar oss en lågkonjunktur som av allt att döma kommer snabbare än vi kunde förutse när regeringen lade fram förslaget att dra in pengar från utvecklingsfonderna. Detta leder fram till frågan: Vad gör regeringen i den situation när fonderna har för litet pengar, eftersom målgruppen har vidgats, och fondernas ledning säger till företagen: Sorry, men vi kan inte hjälpa er? Vad gör regeringen när arbetslösheten kommer och vi ser att det behövs en ökad satsning på småföretagen, som verkligen kan generera ny sysselsättning? Jag upprepar min fråga: Är det AMS-politik som regeringen då erbjuder? Vilket råd ger industriministern till de utvecklingsfonder som i dag skall svara på oroliga frågor från företagare, fondernas styrelser och politiker i de län som redan är och kommer att bli hårt utsatta? Vilket besked ger industriministern till dem? Sedan till frågan om SINDs ambitioner. Jag har gett uttryck för den rädsla och oro som direktörerna för utvecklingsfonderna och även ett stort antal av fondernas styrelseledamöter känner. Eftersom jag sitter i SINDs styrelse kan jag också vittna om och öppet erkänna att vi inte är sams på den här punkten. Jag personligen upplever att det från ett statligt verk finns intresse för att klåfingrigt gå in och detaljreglera fonderna. Det råder inget tvivel om att klimatet mellan länen och industriverket i dag inte är det bästa, och det måste återställas. Jag tar därför fasta på det industriministern sade, dvs. att om en centralstyrning uppstår är han beredd att medverka till att den avlägsnas. Jag tror det är viktigt att industriministern följer denna fråga mycket noggrant. Det är inte bra om vi får motsättningar mellan utvecklingsfonderna, som skall vara småföretagens serviceorgan, och ett centralt verk. Det finns alltid i en sådan situation risk för konflikter som kan skada verksamheten och ytterst drabba de småföretag som är målgruppen.

Fru talman! När det gäller den förändring av fonderna som vi här har diskuterat säger industriministern att man skall satsa på eget kapital. Det låter ju väldigt bra. Vi är självfallet medvetna om att småföretagen behöver öka sitt eget kapital och att det finns brist på riskvilligt kapital. Men när detta sker med centrala fonder som går in så att småföretagen mister en del av sin självständighet, anser vi inte att det är bra. Centerpartiet vill ge småföretagen möjligheten att utvecklas på ett sådant sätt att de själva kan bygga upp ett eget kapital, och gärna satsa tillsammans med andra småföretagare. Vi har ännu inte sett hur det går med den saken. Detta kan naturligtvis vara en lösning, men det är inte dessa centrala fonder. Per-Ola Eriksson har redan kommenterat frågan om SIND, och jag skall bara något beröra den. Industriministern säger att SIND skall vara ett stöd för utvecklingsfonderna. Jag kan bara konfirmera det som Per-Ola Eriksson sade, nämligen att utvecklingsfonderna är oroliga. De upplever att det blir en dubbel organisation och inte som att de nu får möjlighet att vara flexibla och kunna möta de behov som uppstår i den mycket svåra situation som råder i hela Sverige, och inte minst i Älvsborgs län. Varför kan pengarna inte gå till fonderna? Varför måste man ha en dubbel organisation? Industriministern talade också om att fonderna hade olika kvalitet på sin verksamhet. Varför kan man i så fall inte ta hänsyn till detta? Varför måste de fonder som har bra kvalitet på sin verksamhet in i detta system? Jag förstår inte riktigt varför man inte kan vara litet flexibel och se till hur man arbetar i de olika fonderna. Det sades att fondernas likviditet i våras var en miljard, och det var den säkert. Men här gäller återigen att detta är ett genomsnitt för alla fonderna. Det framgår än en gång att man inte har sett på de olika fondernas verksamhet. I Älvsborgs län var likviditeten inte hög, och man har haft en mycket stor andel av sina lånefondsmedel utlånade och arbetat på ett mycket effektivt sätt. Detta är nog omvittnat och säkert känt även i industridepartementet, skulle jag tro.
Fru talman! Enligt Per-Ola Eriksson är lågkonjunkturen det nya som tillkommit sedan vi diskuterade den här frågan i våras. Vi hade redan då signaler om en lågkonjunktur, och vi vet att den kommer förr eller senare. En lågkonjunktur kommer dessutom med jämna mellanrum. Vad gör då regeringen? Regeringen måste naturligtvis föra en långsiktig politik som förstärker vår konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det är det bästa sättet att klara både högkonjunkturer och lågkonjunkturer. Den ekonomiska politiken och de förslag som lagts fram i riksdagen syftar just till att förstärka vår konkurrenskraft. Även de åtgärder som vidtas i samband med avtalsrörelsen har inriktningen att vi i Sverige skall klara en kostnadsutveckling som gör att vi kan behålla vår konkurrenskraft. Självfallet kommer en lågkonjunktur också att innebära varsel i olika branscher. Vissa branscher är särskilt utsatta och konjunkturkänsliga som inom t.ex. skogsindustrin. Vi måste då använda oss av den traditionella arbetsmarknadspolitiken. Det låg något närmast föraktfullt i Per-Ola Erikssons beskrivning av AMS-politiken. Jag anser att AMS-politiken är utomordentligt central både för små och för större företag av det skälet att den syftar till att utnyttja lågkonjunkturen till att göra det möjligt för människor att gå över till andra branscher när högkonjunkturen kommer, dvs. göra den anpassning av arbetsmarknaden som är nödvändig med de snabba strukturförändringar som vi har haft och som vi också kommer att ha i framtiden. Därför är AMS-politiken så utomordentligt viktig för de små och medelstora företagen, så att de kan få den arbetskraft och utbildning som de behöver när de skall anställa folk igen. Företagen behöver självfallet stöd av olika slag. Då är naturligtvis rådgivningsverksamheten från utvecklingsfonderna och kapitalinsatser från utvecklingsfonder och riskkapitalbolag viktiga för att man skall klara besvärliga perioder. När det gäller SINDs ambitioner upplever Per-Ola Eriksson i styrelsen att de är mera styrande och centralinriktade. Det strider mot den uppfattning som jag har när det gäller både regionalpolitiken och denna typ av politik. Jag tror att det finns mycket att vinna på att decentralisera beslut och ansvar. Denna linje valde vi i regionalpolitiken. Det finns ingen anledning att ha någon annan linje för industripolitiken. Marianne Andersson talar också om centraliseringen. Det är märkligt att ni har upplevt den tydligt, men att ingen har sagt något till mig. Jag har inte fått något påpekande vare sig från någon styrelse eller någon utvecklingsfondsdirektör. Det är väl något som ni kucklar om i styrelserummen. Om det finns konkreta problem och åtgärder behöver vidtas, måste ni emellertid komma fram med detta. Det har inte heller redovisats i den här debatten. Marianne Andersson i Vårgårda talar om centrala fonder. Det här är inga centrala fonder. Det är fråga om att ett antal riskkapitalbolag skall bildas runt om i landet. De kommer att ha styrelser -- som jag hoppas är regionalt förankrade -- som har den kompetens som behövs för att vara ett stöd för företaget. Marianne Andersson säger att de egna företagen tappar självständigheten genom ett sådant här eget kapital. Avsikten är inte att riskkapitalbolagen skall gå in med eget kapital, aktiekapital, i företagen för att ta över dem. Avsikten är att medverka att klara företagens uppbyggnads eller omställningsperiod. Sedan skall riskkapitalbolagen gå ur och gå över till andra företag för att på det sättet vara med om en utveckling för de olika företagen. Går man in med eget kapital vill man naturligtvis ha en dialog och diskussion med de andra som har eget kapital i företaget. Avsikten är dock inte att fonder skall äga en mängd företag. Avsikten är att det skall vara ett minoritetsinflytande och att man skall gå ur när man har fullgjort sin insats för att få företaget livskraftigt.
Fru talman! Jag tror att vår industriminister innerst inne inser att det är fel väg att plocka pengar från investeringsfonderna, överföra dem till staten och sedan skapa riskkapitalbolag. Denna åtgärd hade dock påbörjats innan Rune Molin tillträdde. Han tvingas nu försvara en dålig sak. Jag tror emellertid att han innerst inne inser att det är fel väg. Vi har inget förakt för AMS. AMS spelar en viktig roll när det gäller att överbrygga lågkonjunkturer. Det finns dock en risk att vi kommer att behöva gödsla med pengar från AMS när utvecklingsfonderna inte kan tillgodose småföretagens behov av resurser. Det är inte fråga om att vi har kucklat i några styrelserum. Industriministern har inte hört om motsättningen mellan SIND och utvecklingsfonderna tidigare. I dag har han fått höra det. Jag hoppas att han följer utvecklingen i denna fråga. Industriministern är förtjust i löntagarfonderna, som han har varit med och drivit, ökade resurser till småföretagsfonder och tillkomsten av stora regionala riskkapitalbolag. Man flyttar pengar från en fungerande verksamhet på regional nivå till gigantiska fonder. Jag medger att det handlar om olika synsätt. Industriministern har en helt annan syn än centern på hur vi skall kunna skapa ett positivt företagsklimat. Jag beklagar bara att ni på den här punkten har valt fel väg. Om valet 1991 leder till en ny riksdagsmajoritet är jag övertygad om att vi kommer att vrida utvecklingen i rätt riktning -- den inriktning som vi från centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet har talat för här i riksdagen.

Fru talman! Per-Ola Eriksson säger att jag innerst inne är övertygad om att det inte är en riktig väg att lösa de mindre och medelstora företagens kapitalproblem och att jag mer eller mindre skulle ha duperats av det arbete som försiggick i departementet innan jag tillträdde. Jag kan försäkra Per-Ola Eriksson om att ifall jag skulle ha haft en annan uppfattning så hade förslaget inte kommit till riksdagen. Jag har en viss erfarenhet sedan tidigare. Jag har bl.a. suttit i Svenska arbetsgivareföreningens och LOs olika fonder där det finns ett kapital som skall medverka till att utveckla näringslivet. Då upptäckte jag att det fanns gott om lånekapital runt om bygderna, men det fanns inget riskkapital. Man bönade och bad oss om att få ett eget kapital och att vi skulle gå in där. Det hade vi svårt att göra i de former som vi arbetad. Detta hände inte vid ett enstaka tillfälle utan gång efter annan. Det var det stora problemet. När man började undersöka detta visade det sig att det saknades eget riskkapital ute i bygderna. Därför har denna tanke kommit upp i departementet. Den har dock uppkommit även på andra håll. Jag tycker att man måste se pragmatiskt på dessa frågor. Vi måste lösa ett problem. Hur kan vi lösa det när det privata kapitalet inte står till förfogande, eftersom man vill ha högre, snabbare och säkrare avkastning? De riskfyllda projekten får då inte pengar. Jag kan inte se någon annan lösning på problemet än att det måste finnas någon som är beredd att ta dessa risker och långsiktiga avkastningar. Jag kan inte i det sammanhanget finna någon annan än samhället som kan göra det. Därför har jag valt den här lösningen. Det har således inte gjorts på grund av någon ideologisk blockering. När Per-Ola Eriksson står och pläderar för att detta måste avskaffas är det fråga om ideologisk blockering på grund av att det rör sig om fonder och att samhället står bakom kapitalet. Det är ideologisk blockering, men någon sådan förekommer inte från min sida.

Fru talman! Siw Persson har ställt några frågor till mig om samarbetet mellan tull och polis i narkotikabekämpningen. Narkotikan utgör ett allvarligt samhällsproblem. För att vi skall kunna bemästra narkotikaproblemen krävs insatser på bred front inom alla samhällsområden. Ansträngningarna måste inriktas på förebyggande åtgärder i form av bl.a. information och attitydpåverkan samt på vård, rehabilitering och andra sociala insatser. Att bekämpa narkotikakriminaliteten är ett viktigt led i samhällets kamp mot narkotikan. Bekämpandet av narkotikabrottsligheten hör till de uppgifter som enligt statsmakternas beslut prioriteras inom polisen. Polisen avsätter betydande resurser för detta arbete. En sådan prioritering sker även inom tullen som har betydelsefulla funktioner när det gäller att avslöja och utreda natkotikabrott. En viktig roll i sammanhanget spelar givetvis också åklagarna. Även om både polisen och tullen har till uppgift att bekämpa narkotikabrottsligheten, bedriver de sitt arbete utifrån delvis skilda förutsättningar. Polisen har att bekämpa all brottslighet, inkl. narkotikabrottsligheten och brott som består i överträdelser av bestämmelser om införsel av varor, dvs. smugglingsbrott. Tullen har som huvuduppgift att bevaka att bestämmelserna avseende in och utförsel av varor och tjänster och andra tullbestämmelser följs. Detta inkluderar naturligtvis även smuggling av narkotika. Polisen och tullen har inte heller identiska befogenheter i sitt arbete. Förutom gripande, husrannsakan och beslag har polisen i mål om grova narkotikabrott efter beslut av domstol möjlighet att använda hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning. Tullen har också möjlighet att använda tvångsåtgärder av typen gripande, husrannsakan och beslag i sin brottsutredande verksamhet. Men det som kanske är mest effektivt för tullen är möjligheten att -- utan att det behöver föreligga brottsmisstanke -- göra rutinkontroller av gods som förs in i landet och att i samband därmed företa kroppsvisitation. En sådan kontrollmöjlighet har inte polisen. Polisen och tullen har alltså delvis olika roller i bekämpningen av narkotikabrottsligheten. Men deras ansvar griper in i varandras verksamhetsområden. Samarbete och samverkan är därför av största vikt. Samarbetet mellan polisen och tullen fungerar i praktiken i de allra flesta fall mycket bra. Ambitionerna från båda håll är att använda de samlade resurserna på det mest effektiva sättet för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Det sker också en utveckling av samarbetet i detta syfte. I det manifest om kampen mot narkotikabrottsligheten som polisen lade fram för snart ett år sedan finns förslag och idéer om hur samarbetet med tullen skall kunna stärkas.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 Det gäller bl.a. i vilken utsträckning polisen och tullen bör ge varandra del av information som man fått när det gäller sådant som har kommit fram i samband med verksamhet som bedrivs under sträng sekretess, t.ex. hemlig teleavlyssning. En annan fråga gäller den rent operativa samverkan. Ett ytterligare spörsmål är hur polisen bör hantera exempelvis sådan information som man får del av genom tullens rutinkontroller och som polisen inte själv har rätt att införskaffa. Andra frågor som måste ägnas uppmärksamhet hänger samman med den internationella utvecklingen och då i synnerhet de förändringar som sker inom EG. Den utvecklingen som här sker aktualiserar en rad frågor om bl.a. samarbete och arbetsmetoder i kampen mot den internationella narkotikabrottsligheten. Fru talman. Låt mig till sist säga att jag uppfattar det så att polisen och tullen ömsesidigt har en stor ambition att genom samarbete uppnå goda resultat. Jag är för min del beredd att som ansvarig för polisen ta de initiativ som eventuellt behövs för att stärka ett sådant samarbete.

Fru talman! Siw Persson tycker att jag har gett ett allmänt svar. Eftersom det här inte är en alldeles enkel frågeställning har jag försökt att göra en redovisning av de regler som gäller och de kontaktpunkter och eventuella konfliktområden som skulle kunna finnas i samarbetet mellan tullen och polisen. Det här handlar inte om ett enskilt fall -- jag kommenterar inte sådana, sådant skall man kunna klara av i alla fall -- utan det handlar just om vilka regler som gäller, var det kan uppkomma olika typer av konflikter och var problemen i så fall skall lösas. Vi i regeringen, Siw Persson, har tillsatt en aktionsgrupp mot narkotika. Där finns både polis och tull med. Där har man ett forum för att lösa den här typen av konflikter. I denna grupp ingår nämligen cheferna för de myndigheter som är direkt inblandade. Det gäller både generaltullstyrelsen och polisen. Sedan har generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen också tillsatt en särskild samarbetsgrupp med uppgift att gå igenom de områden där ett närmare samarbete mellan tull och polis kan komma i fråga. Det gäller bl.a. Tull 90 000. Det har lett till att man också har personal hos varandra. Därutöver har riksåklagaren, rikspolischefen och generaltulldirektören sedan anledning att utvärdera den verksamhet som finns. Det finns ett särskilt forum för att diskutera narkotikafrågor mellan de här tre instanserna. Det finns alltså ganska många fora där man kan diskutera samarbetsfrågor. Jag tror därför inte att det finns någon brist på möjligheter att samarbeta. Sedan är det en annan fråga att man i enskilda fall kan ha olika uppfattningar om hur saken skall redas ut, vem som skall ha huvudansvaret för spaningarna. Siw Persson vill väl inte att jag skall ingripa i de enskilda fallen. De måste lösas mellan de två, ibland tre, myndigheter som i så fall är inblandade. Jag har svarat på det som jag tycker att det finns anledning att svara på, Siw Persson. Jag kan inte gå in och diskutera det enskilda fallet. Det skulle vara grovt felaktigt av mig om jag försökte göra det. Jag har i mitt svar till Siw Persson försökt utveckla var jag tycker att de stora principiella frågor som rör samarbetet mellan polis och tull ligger. Dit hör bl.a. hur vi skall hantera det här med den internationella situationen om några år. Om inte Siw Persson uppskattar att jag försöker ta upp en del litet större saker som rör samarbetet beklagar jag. Det var faktiskt en artighet mot Siw Persson, eftersom just den här frågan inte diskuteras så ofta.

Fru talman! Siw Persson frågar huruvida jag anser att polis och tull gör samma tolkning av sekretesslagen. Det skall de göra. Det är inte min uppgift att göra det. Beträffande sekretessreglerna kan jag säga följande -- om det nu är det som Siw Persson i första hand vill diskutera: Sekretessen gäller såväl polisens som tullens verksamhet när det gäller att förhindra brott. Då gäller det i princip även mellan myndigheterna. Men det finns som bekant undantagsregler i sekretesslagstiftningen, som gör att man kan utbyta uppgifter mellan myndigheterna efter en intresseavvägning i det enskilda fallet. Så är det mellan polis och tull i deras brottsbekämpande verksamhet. Det hindrar i alla normala fall inte att polis och tull kan samarbeta. Om polis har tillgång till uppgifter som tullen behöver, så kan polisen lämna ut dessa till tullen och vice versa. Däremot kan sekretess endast i sällsynta undantagsfall hindra att polisen och tullen lämnar uppgifter till varandra inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten. Här skall det inte finnas några bekymmer när det gäller att samarbeta kring narkotikabrottslighet. Jag tror inte heller det är där som i så fall problemen ligger.

Fru talman! Jag tycker inte det här handlar om sekretesslagstiftningen. Där kan båda parter få en tolkning av vad som gäller. Det har man fått genom att jag har svarat på frågan där Siw Persson direkt koncentrerade sig på sekretesslagstiftningen.

Därför har jag i mitt svar sagt att dessa frågor inte är lösta en gång för alla. Jag gav exempel på där vi kan ställas inför problem som är större än det här, nämligen hur vi skall ställa oss i samspelet mellan tullen och polisen när vi har en annan situation som kanske gäller Sveriges gränser. Det tycker jag det finns all anledning att diskutera vidare. Jag tycker inte det finns anledning för mig att gå in och diskutera det enskilda fallet, något som Siw Persson faktiskt begär av mig.

Fru talman! Margit Gennser har ställt följande fråga till mig: Vilka konkreta kriterier avser finansministern att hålla sig till, när kommunens utveckling skall bedömas, eller blir det som i samband med det extra skatteutjämningsbidraget i princip partipolitiska avgöranden som bestämmer vem som får och inte får bidragen/räntefriheten? Jag vill bestämt avvisa påståendet att det skulle vara partipolitiska avgöranden som bestämmer vem som får och inte får extra skatteutjämningsbidrag. Det är en parlamentariskt sammansatt nämnd -- skatteutjämningsnämnden -- som varje år lägger fram förslag till regeringen hur bidragen skall fördelas. Denna nämnd har, såvitt jag erfarit, alltid varit enig i sina förslag. Regeringen har endast i undantagsfall ändrat nämndens förslag. Det har då varit fråga om tillägg utöver vad nämnden har föreslagit. Skatteutjämningsnämnden har en svår uppgift och gör ett förtjänstfullt arbete. Det finns ingen grund för kritik mot denna nämnd. När det sedan gäller lånen till Göteborgs och Malmö kommuner har regeringen beslutat att följa upp deras ekonomiska utveckling genom ett antal s.k. kontrollstationer. Till den första -- som är en informationskontroll -- har material begärts in till den 30 november. Inlämningstidpunkten kommer dock av vissa tekniska skäl vad gäller de kommunala budgetbesluten för år 1991 att försenas något. Jag vet således ännu inte vad detta material kommer att innehålla.

Jag anser att det begärda materialet bör räcka för att få en uppfattning om kommunernas ekonomiska utveckling. Den analys som kommer att göras vid denna första kontroll får sedan utgöra grund för det underlag som kommer att krävas in inför beslutskontrollen i vår, då frågan om eventuell räntefrihet för år två skall avgöras. Som Margit Gennser mycket riktigt påpekat har regeringen bemödat sig för att få ett fullgott beslutsunderlag inför kommande beslutstillfällen. Slutligen vad avser de kultursatsningar som enligt vad Margit Gennser uppger i sin interpellation diskuteras i Malmö utgår jag från att kommunen är kapabel att fatta de beslut som är förenliga med en god ekonomisk utveckling.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Allan Larsson är ju ganska ny i politiken och ny som finansminister, så han kanske inte känner mig särskilt väl. Men jag tror att jag är känd för att läsa på min hemläxa ordentligt. Däremot är jag faktiskt inte känd för att vara demagog. Som politiker är jag antagligen alldeles för litet demagog -- jag brukar bli citerad mera i fackpressen än i dagspressen och det är inte särskilt bra för en politiker. Jag tog faktiskt mycket kritiska ord i min mun när jag sade att det fanns partipolitisk ''bias'' vid fördelningen av skatteutjämningsbidraget. Jag uttalar mig inte om varje särskilt år, utan jag uttalar mig om hur det var när vi hade en borgerlig regering i Malmö. Naturligtvis var jag helt kunnig om skatteutjämningsnämndens arbete, om vad man hade för underlag för sina bedömningar osv. Två år senare gjorde jag faktiskt en summering. Jag skrev så här 1988: Vilka kommuner som skall få extra skatteutjämningsbidrag fastställs med hjälp av ett index, där man väger samman skattesats, låneskuld, finansieringskapital, sparande, in-/ resp. utflyttning och arbetslöshet. Med hjälp av detta index rangordnas de svenska kommunerna. 1986 kom Malmö på plats 17. Plats 1 innebär ekonomisk jumboplats. Plats 200 visar på mycket god ekonomi. Det socialdemokratiskt styrda Botkyrka uppnådde vid den tiden plats 200. Och vad hände då? Jo, för första gången på ganska lång tid fick Malmö inte något skatteutjämningsbidrag. Botkyrka fick det, fastän t.ex. Malmö hade 4,2 % arbetslöshet och Botkyrka 1,1 %. Malmö var känt för sina stora strukturproblem och hade landets högsta socialbidragsutgifter. Indragningarna motiverades med att man hade sänkt skatten, vilket var en strukturell anpassning. Över huvud taget brydde man sig inte om det index som man hade använt tidigare -- så var det alltså med objektiviteten! Nu kommer vi in på samma problem igen, och det är därför som jag har frågat om dessa saker. Det är ju väldigt viktigt att vi nu, innan beslut fattas, faktiskt vet hur det här talen och de uppgifter som skall lämnas in till finansdepartementet skall sammanvägas. Det finns frågetecken. Jag kommer att ställa ytterligare ett par frågor: Vad menas egentligen med varaktig ekonomisk balans? Och hur skall de här sakerna vägas samman? Skuldbördan exempelvis i den budget som skall antas i december fortsätter att öka. Man hamnar på För 1991 planeras en budget utan några som helst reserver. I fjol rörde det sig om 47 miljoner. Löneökningarna är fastställda till noll. Trots regeringslånet har finansnettot försämrats. Utan nämnda åtgärd skulle finansnettot ha varit minus 87 miljoner. Rörelsekapitalet är nu nere i 529 milj.kr. En sådan här utveckling är väldigt intressant att studera. Jag måste fråga: Vad är det då som kommer att göra att man möjligen drar in räntebidraget? Är det acceptabelt att t.ex. budgetera med förlust? Några exempel på andra saker som kommer att göras vid fastställandet av budgeten: Man kommer att försöka få igenom en kommunal föräldraförsäkring -- vi hade inte råd att ha en utökad föräldraförsäkring i Stockholm, men man kommer alltså att ta upp den saken här. Socialbidragsutgifterna är numera uppe i 360 miljoner -- och detta i slutet i en högkonjunktur. Som ledamot av stadsrevisionen måste jag säga att det inte bara är sociala strukturproblem som ligger bakom, utan det är också sådant som kallas administrativ ''slack'' av mycket hög potens som gör att det ser ut som det gör. Vidare handlar det om organisatorisk oordning, dålig arbetsledning osv. Hur beaktar man sådana saker när det sedan gäller nyckeltalen? Kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat med 75 miljoner på två år. Dessa kostnader uppgår nu till mer än en kvarts miljard. Hur ser man på sådana saker? Nu höjs taxorna, så kostnaderna kommer säkert att bli ännu högre. Så något om byggnadsrätterna. Man kommer att sätta i gång med investeringar som kommer att innebära driftskostnader. Men ingenting av detta kommer att synas i budgeten. Hur kommer man att ta hänsyn till sådana saker? Och hur kommer man att ta hänsyn till sådant som åläggs av staten? Det handlar om normer beträffande höjda bostadsbidrag som kommer att kosta Malmö mycket pengar. Det är beträffande sådana sammanvägningar, herr finansminister, som jag vill ha svar på mina frågor -- detta för att jag inte skall beskylla er, om ni nu blir kvar i regeringsställning förstås, för att försöka fatta beslut med partipolitisk ''bias''.
Fru talman! Jag vill understryka vad jag sade i mitt svar om kritiken mot skatteutjämningsnämnden. Denna gör ett bra arbete. Regeringen inkl. finansministern -- oavsett om denne har hetat Kjell Olof Feldt eller Allan Larsson -- har lyssnat noga på nämnden. Dessutom har Margit Gennser en partivän som sitter med i den nämnden och som har deltagit i besluten. När det gäller frågan om Malmö kommun och lånen har jag begärt in det material som jag har beskrivit. Jag har också begärt att få nyckeltal, t.ex. resultatet före extraordinära poster, förändring av eget kapital, relationer mellan nettokostnad och skatteintäkter, resultat efter skatteintäkter och finansnetto, relation till nettoinvesteringar, soliditet, försäljning av anläggningstillgångar och långfristig låneskuld. Jag har för avsikt, att när vi har fått in materialet, göra en samlad bedömning utifrån det underlag som då finns. Jag är inte beredd att nu gå längre i preciseringar beträffande dessa kriterier. Jag är inte heller beredd att diskutera Malmös budget i ett läge där kommunen ännu inte har fattat beslut om denna.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tror att det inte går att, med de dåliga utgångspunkter som skatteutjämningsnämnden har haft, uttala sig om huruvida man har gjort ett bra arbete eller inte osv. Här fanns klara signaler om att hänsyn skulle tas till skattesänkningar. Men det fanns ingen reservation -- det är jag väl medveten om. Man hade väl inte den vanan. Jag vidhåller dock att det har varit partipolitisk ''bias''. För att vi skall kunna komma bort från sådana misstankar -- Caesars hustru skall ju inte kunna misstänkas -- skall man redan på ett tidigt stadium uttala sig inte bara om vilka nyckeltal t.ex. som skall tas fram utan också om hur man tänker sig att göra sammanvägningarna. Jag beklagar att finansministern inte är färdig med sitt tänkande och inte kan lämna mig svar på den här frågan. Den är väsentlig. Det är väsentligt att ge rätt signaler till de kommuner som annars kan råka ut för extra pålagor i en redan mycket ansträngd ekonomi. Jag tänker inte på politikerna i första hand. Jag tänker faktiskt på medborgarna, som någon gång i slutändan måste betala detta, antingen med högre skatter och högre avgifter eller med sämre service. Det blir inte högre skatter de närmaste åren på grund av skattestoppet. Det var därför jag gav konkreta exempel. Hur kommer man att väga samman sådana kostnadsökningar som kommunernas majoriteter har dragit på sig av alldeles egen vilja eller sådana som är opåverkbara för kommunerna? Hur kommer man att väga samman sådana fakta som att man redan från början budgeterar med underskott, vilket vi inte tyckte så bra om vid kommunallagens beredning? Det är de sakerna som måste uttalas nu. Då kan vi fatta beslut objektivt. Får man inte svar på detta, om regeringen inte har tänkt igenom det, kan man i ett visst läge fatta beslut på ett partipolitiskt eller opportunistiskt sätt. Det är därför jag skulle vilja ha några synpunkter från finansministern. De är inte bindande, men jag skulle vilja veta litet grand om hur finansministern tänker i den här frågan. Något tänkande har väl ändå startat på finansdepartementet.
Fru talman! När jag lyssnar på Margit Gennser kan jag få intrycket att Margit Gennser ägnar sig åt tvetalan gentemot skatteutjämningsnämnden -- om jag skulle tolka det till det sämsta. Men jag är en vänlig natur och vill tolka det till det bästa. Då tar jag fasta på uttalandet om att skatteutjämningsnämnden har gjort ett bra jobb. Jag tycker att vi skall vara överens om det och ge dem som utför det arbetet det erkännandet. Därför tar jag fasta på den delen av kommentaren. När det gäller sakfrågan vill Margit Gennser att jag nu skall ge mig in på kommentarer som inte skall vara bindande. Men det är en komplicerad situation. Om jag skulle uttala mig blir det naturligtvis bindande för mig och för regeringen. Av det skälet vill jag hålla mig till de goda regler som finns, att vi först skall vara klara med det underlag vi har begärt in, göra en seriös prövning av detta och sedan kunna ge besked. Det är inte rätt tid att nu diskutera enskildheter.
Fru talman! Låt oss gå tillbaka till skatteutjämningsnämnden. Jag hade diskussioner med dem som satt där också. De hade detta index, men de visste egentligen inte hur de skulle använda det. Det enda vägande skälet till att skatteutjämning inte beviljades var att Malmö hade sänkt skatten, vilket var en finanspolitisk strukturförändring. Där fanns också mången politisk debatt i bakgrunden. Dessutom hade man inte från finansdepartementet fått riktiga signaler om hur man objektivt skulle använda dessa siffror. Det är de konstateranden jag har gjort. Sedan vill jag faktiskt efterlysa detta tänkande. Jag förstår inte att man inte kan vara så intellektuellt vidsynt att man funderar kring detta mycket svåra metodproblem. När jag säger att synpunkterna inte är bindande menar jag att ingen skulle hänga finansministern om det senare kom fram att regeringen har tänkt om i ett eller annat avseende. Men det vore mycket bra om man i alla fall antydde vilka metodproblem som finns i detta fall. Hur skall man hålla isär förändringar i nyckeltal som beror på av kommunen icke påverkbara kostnader och påverkbara kostnader? Det är oehört svårt. Det finns säket ingen exakt riktig lösning på det problemet. Men jag tycker att man borde diskutera de här frågorna och fundera över hur det skall vara. Såvitt jag förstår beror oviljan att ge sig in i en diskussion på att man egentligen inte har tänkt färdigt. Man har över huvud taget inte riktigt beaktat dessa svåra metodproblem. Min interpellation kan ha en viss nytta med sig, skulle jag tro. Det är att man börjar tänka igenom dessa problem och i god tid talar om hur man kommer att väga samman detta. Det är viktigt för kommunernas planering. Jag skulle tro att kommunerna skulle vara oerhört mycket försiktigare om de visste vilka åtgärder de skulle komma att mötas av. Det är därför jag hoppas att man börjar tänka igenom metodproblemen i finansdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag tycker dock att svaret är en smula undvikande. Utrikesministern ger i sitt svar en beskrivning av vad som har hänt i Nicaragua efter valet. Det är en beskrivning som jag inte till alla delar kan instämma i, men det är en diskussion som vi inte har tid att gå in på här. Min fråga rör den akuta situationen i Nicaragua i dag. Utrikesministern hänvisar till den uppgörelse som har träffats mellan regeringen och representanter för fackliga organisationer och bondeorganisationer. Den ingicks i slutet av oktober. Jag delar uppfattningen att det är en mycket viktig framgång för den demokratiska utvecklingen i Nicaragua. Överenskommelsen biträds av den sandinistiska fronten och jag tycker att den, genom denna överenskommelse, har visat att den tar ett stort ansvar för läget i Nicaragua. Den bedriver en ansvarsfull oppositionspolitik. Denna mycket bräckliga överenskommelse hotas nu av den situation som har uppstått i Nicaragua i dag. Man kan se en ökande tendens till våld, och människor har dödats. Det förekommer en upptrappning av våldet som medför en ökande social oro. Det är högerkrafterna som nu går till angrepp. De är inte nöjda med den här överenskommelsen. Min fråga rörde egentligen om det finns någonting som vi i Sverige kan göra för att bidra till att läget stabiliseras och för att värna den här uppgörelsen. Den ökade sociala oron, våldet och den hotfulla situationen drabbar Nicaraguas fattiga, barnen och civilbefolkningen. Nu svarar utrikesministern att det är viktigt att landets ansträngningar följs upp av ett kraftfullt stöd från internationella finansieringsorgan och en ökning av gåvobiståndet. Jag delar den uppfattningen, men jag undrar hur Sverige arbetar för att se till att detta blir verklighet. Min fråga rörde också det akuta läget. Finns det något vi kan göra utöver detta för att stabilisera situationen?

Herr talman! Jag delar verkligen utrikesministerns uppfattning att USA borde göra mer för att stödja den demokratiska utvecklingen i Nicaragua. Särskilt som USA har ett mycket stort ansvar för den långa period av inbördeskrig som Nicaragua har tvingats genomleva. USA har ett synnerligen stort ansvar att se till att en fredlig utveckling kan garanteras. Jag förstår att inte allt som pågår kan sägas till mig här i kammaren. Det är tyvärr så att den internationella uppmärksamheten kring vad som händer i Nicaragua nu är mycket liten. Jag tror att en ökad information och ett ökat intresse för vad som händer i Nicaragua skulle vara betydelsefullt. Den oro som breder ut sig och våldet från högerkrafterna är en utveckling som mycket snabbt kan hota läget i Nicaragua. Detta är kanske inte någonting som vi kan hantera genom att diskutera det framtida biståndet nästa år eller året därefter. Det kan handla om dagar eller veckor.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag är särskilt glad för den sista biten av svaret, att riktlinjerna inte kan ändras utan riksdagens medgivande.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Min fråga föranleddes av att det var väldigt tyst här hemma i Sverige när kärnvapenprovet utfördes. Jag lyssnade på nyhetssändningarna från våra grannländer, och där protesterade man och tog upp frågan i flera sändningar. Här hemma hördes ingenting. Jag tyckte att det var tragiskt att inte regeringen reagerade kraftfullt och gick ut direkt och sade någonting, vilket, vad jag förstår, inte skedde. Däremot har tydligen personal från ambassaden blivit uppkallad till regeringen osv. Jag hörde också att de nordiska ministrarna uttalade sig i denna fråga, vilket jag tyckte var positivt. Jag ser fram emot att det här blir en säkerhetsfråga som man tar tag i ordentligt framöver, och att Sverige verkligen agerar. I nuläget -- om någonsin -- borde väl Sverige och de nordiska länderna kunna påverka Sovjetunionen i dessa frågor, som läget i Sovjetunionen är nu. Jag hoppas verkligen att vi får höra kraftiga protester från den svenska regeringen om inte kärnvapenproven upphör. Detta gäller även andra sprängningar överallt i världen.

Herr talman! Yngve Wernersson har frågat mig om jag, utöver arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är beredd att medverka till att Hallstahammar tillfälligt placeras i stödområde? Bakgrund till frågan är bl.a. ett antal varsel om minskad sysselsättning vid några företag i kommunen. Frågeställaren påpekar även att stålkrisen under 1970 och 1980-talen redan tidigare inneburit ett bortfall av ca 3 000 arbetstillfällen i kommunen. Den stödområdesavgränsning som nu gäller fattade riksdagen beslut om för knappt ett halvt år sedan. Avgränsningen grundades på en ingående analys av de regionalpolitiska problemens omfattning och svårighetsgrad i landets samtliga kommuner. kvinnor, arbetslöshetssituationen samt den lokala arbetsmarknadens omfattning. Den analys som gjordes har enligt min mening fortfarande relevans. Avgränsningen av de permanenta stödområdena syftar bl.a. till att i dessa lösa regionalpolitiska problem av långsiktig natur. En avgränsning av denna typ bör därför tillåtas verka över en längre tidrymd och följaktligen inte ändras för ofta. Syftet med inplacering av ett område tillfälligt är, som jag sade i ett svar på en fråga i förra veckan, att kunna hantera hastigt uppkomna strukturproblem som allvarligt hotar sysselsättningen. Gruppen med tillfälligt inplacerade områden bör dock inte tillåtas bli alltför omfattande, eftersom detta kan innebära att förutsättningarna för att lösa problemen inom de permanenta stödområdena då kan försämras. Utanför stödområdena kan regeringen dessutom i undantagsfall lämna stöd. Enligt min mening är det för närvarande inte aktuellt att placera Hallstahammars kommun i tillfälligt stödområde.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag är däremot inte nöjd med svaret. Riksdagen har beslutat att ge regeringen möjlighet att besluta om tillfällig inplacering i stödområde för utsatta kommuner. Hallstahammars kommun är i stort behov av stöd, och regeringen har därför ett ansvar att använda de instrument som står till förfogande. Hallstahammars kommun har missgynnats på ett flertal punkter när det gäller närings och sysselsättningspolitiken: Etableringen av Mälarply gick kommunen förbi. Regionkontoret för invandrarverket flyttades. AMU-centrum flyttades. Utvecklingen under 1990 har inte varit ljusare. Det har varit fråga om varsel och uppsägningar för ett fyrtiotal sömmerskor vid Snickers. 260 metallarbetare och tjänstemän vid Bulten är varslade. Sammanlagt har man i kommunen 390 Det är nu dags att ge en mycket utsatt kommun det stöd människorna där så väl behöver. En tillfällig inplacering i stödområde löser inte alla problem, men det visar ändå att regeringen inte sviker kommunen i en svår situation. Jag hoppas att industriministern kommer att ompröva sitt ställningstagande.
Herr talman! Den situation som man nu upplever och under en tid har upplevt i Hallstahammar skiljer sig dess värre inte från situationen i många andra orter i vårt land. Vi har vissa strukturproblem, branschproblem. Teko är ett sådant exempel, som också berör Hallstahammar. Men det finns också problem inom andra grenar, såsom verkstadsindustrin och bilindustrin, där man på grund av strukturförändringar har svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. Dessutom har också lågkonjunkturen börjat påverka utvecklingen på många orter. Vi har därför under de senaste månaderna kunnat se ett ökat antal varsel, vilket så småningom kommer att leda till en ökad arbetslöshet. Det medel vi i första hand måste använda är då naturligtvis arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att vi är överens på den punkten. Men strukturförändringar som har effekter på längre sikt måste naturligtvis åtgärdas genom att man med olika lokaliseringsåtgärder försöker åstadkomma ny sysselsättning. Jag skall noggrant följa utvecklingen i Hallstahammar. Jag har tidigare haft överläggningar med kommunens ledning. Skulle det visa sig att problemen blir av en sådan karaktär att de är svåra att bemästra, skall vi naturligtvis överväga den möjlighet som finns i form av inplacering i stödområde. Men för närvarande kan jag inte se att situationen påkallar detta. Hallstahammar ingår också i Västerås lokala arbetsmarknad, och situationen där är fortfarande ganska hyfsad, vilket gör att Hallstahammars situation inte är sämre än den är i många andra kommuner.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist och Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska handläggningstiden för typgodkännanden av svenska industriprodukter. Jag vill först framhålla att jag helt instämmer med frågeställarnas uppfattning att det är av största vikt för svensk industri och inte minst för dess internationella konkurrenskraft att det i Sverige finns en väl fungerande infrastruktur för prövning och kontroll samt godkännande och certifiering. I det exempel som frågeställarna tar upp i sina frågor rör det sig om ett s.k. frivilligt typgodkännande som ett enskilt branschorgan, Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen, erbjuder sig att utfärda på begäran av tillverkarna. För bedömningar av toxikologiska och hygieniska egenskaper hos va-produkter utnyttjar Vatten och Avloppsverksföreningen på uppdragsbasis den expertis inom detta område som finns hos livsmedelsverket. Forsheda AB har i förra veckan inkommit med en skrivelse där man begär min hjälp i ärendet. Jag har överlämnat ärendet till jordbruksministern, och enligt vad jag erfarit kommer frågan att tas upp med livsmedelsverket. Att få till stånd väl fungerande och effektiva system för frivillig provning och godkännande är i första hand en uppgift för enskilda organ och organisationer och inte för staten. Internationellt samarbete inom detta område pågår i syfte att öka förtroendet över gränserna för provnings och certifieringsorganens kompetens. Min bedömning är att detta samarbete kommer att leda till ökad effektivitet även i Sverige och att förfarandet vid frivilliga typgodkännanden kommer att underlättas. typgodkännanden är mycket viktiga för den internationella handeln. Den framtida utformningen av de svenska systemen för provning och kontroll är därför i stor utsträckning beroende av de initiativ som tas i dessa frågor inom ramen för det europeiska integrationsarbetet. Jag vill avslutningsvis nämna att regeringen avser att inom en snar framtid för riksdagen redovisa åtgärder som syftar till en Europaharmonisering och som inom det obligatoriska området kommer leda till ökad effektivitet.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Det är för våra industrier livsviktigt att de får sina produkter typgodkända, inte bara när de skall gå ut internationellt utan också för att de skall kunna få en bra produktutveckling och kunna marknadsföra sina produkter i Sverige.

Företagen i våra bygder har det just nu tillräckligt bekymmersamt ändå med arbetslösheten. Vi hörde på Ekot i dag att man har beräknat att 200 000 personer kommer att vara arbetslösa 1991 och att Smålandslänen kommer att drabbas värst. Detta är naturligt, eftersom det där finns så mycket legotillverkning för bilindustrin. I det läget är det viktigt att se till att en trög byråkrati inte får sätta käppar i hjulet och hindra den kreativitet som kännetecknar dessa bygder.
Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Till vissa delar är svaret positivt, eftersom statsrådet instämmer i vår kritik och säger att handläggningstiden för typgodkännanden måste förkortas så att vi även på detta område kan hålla oss på en internationell nivå. Det är bra. Jag tolkar också svaret så att statsrådet inte är nöjd med de långa handläggningstiderna för den här typen av ärenden. När man är ute och träffar representanter för både företag och organisationer händer det många gånger att man ställs inför den här typen av ärenden, där de berörda anser att myndigheter tyvärr ibland krånglar mer än de hjälper. I vissa fall är kritiken inte berättigad, men i det här fallet tycker jag att den är det. I jämförelse med vår omvärld är ju vi i Sverige mycket noggrannare när det gäller att pröva tillstånd, och vi ställer högre krav i olika sammanhang. I de länder som Ingrid Ronne Björkqvist nämnde är handläggningstiden från fem månader och upp till ett år, men i Sverige tar det två och ett halvt år innan man kan få dessa tillstånd. Okej, statsrådet säger att de är frivilliga. Men branschorganet, Svenska Vatten och Avloppsföreningen, måste för att kunna ge typgodkännandet inhämta uppgifter från livsmedelsverket. Vi har också nämnt att det finns ett antal krisbranscher, bl.a. bilbranschen, och framför allt plast och gummiindustrin är ju direkt beroende av bilbranschen och känner av den kris som finns i dag. Alltså måste man hitta andra nischer. Det är då enligt min mening mycket viktigt att myndigheterna underlättar för företagen i stället för att motarbeta dem.
Herr talman! Jag håller med om att det är viktigt att vi för Sveriges del får en ordning som leder till snabba beslut. Den nya europeiska ordningen när det gäller obligatorisk provning och kontroll syftar till att ett godkännande i ett land skall accepteras i samtliga övriga länder. Därmed undviker man en onödig upprepning av provning och kontroll. Det är önskvärt om vi i Europa kunde uppnå en motsvarande ordning när det gäller frivilliga typgodkännanden eller certifikat. Industrin skulle därmed slippa en sådan ordning som beskrivs i exemplet, där en tillverkare behöver ansöka om typgodkännande för samma produkt i en rad europeiska länder. Såväl industrin som konsumenter kommer att tjäna på en sådan ordning. Även om frivillig provning för typgodkännande inte primärt faller inom regeringens ansvarsområde, vill jag framhålla att regeringen även har tagit initiativ på detta område. Regeringen har inom EFTA understött bildandet av en konstituerades för övrigt just i dag.
Herr talman! Jag håller med om att också den obligatoriska provningen är mycket viktig för internationell handel. Sedan jag ställde frågan har jag varit i bygderna i Östbo--Västbo där det finns så mycket positivt och glädjande inom industrin och en kreativitet. Man har i samtal med mig tagit upp att en harmonisering och lagändring måste ske. Det finns en möjlighet att få dispens, men man anser att det är orimligt långa väntetider innan arbetarskyddsstyrelsen eventuellt ger en dispens. Denna byråkrati behöver alltigenom ses över. Situationen i dessa bygder är onödigt svår, mycket på grund av regeringens passivitet under den överhettning nyss rådde. Industrierna har planerat för att bygga filialer och expandera utomlands, och det kan man inte göra om i ett huj. Den planeringen finns tyvärr, och man är där i full gång med att genomföra den.
Herr talman! Det är bra att Sverige har tagit detta initiativ, och det är bra att man också försöker harmonisera reglerna för våra exportföretag i den här typen av ärenden. Men det hjälper kanske inte de företag som väntar just nu. Jag är mycket förvånad över att livsmedelsverket, för detta är ju trots allt en statlig angelägenhet, inte har agerat i denna typ av ärenden. Vi vet om att man måste förbättra och förändra vatten och avloppssystemen i många kommuner, och det krävs mycket pengar för att kunna göra dessa investeringar. Här finns utan tvivel ett system som skulle förbättra läget i den situation som i dag råder. I dag släpps mycket färskvatten ut via avloppsnätet. Livsmedelsverket borde därför se positivt på detta system och snabbt komma fram till ett beslut. Man har nu tagit kontakt med jordbruksdepartementet. Kan nu Forsheda AB förvänta sig ett snabbt beslut från statsrådet och verklig hjälp i ärendet?
Herr talman! Livsmedelsverket sorterar under jordbruksdepartementet, och det är väl rimligt att departementschefen där klarar ut de förhållanden som råder inom livsmedelsverket. Jag anser att man skall avvakta vad livsmedelsverket svarar innan man drar alltför långtgående slutsatser.
Herr talman! Jag känner väl till att livsmedelsverket sorterar under jordbruksdepartementet. Rune Molin var själv inne på att detta primärt inte är en statlig angelägenhet. Men jag hoppas verkligen att livsmedelsverket inte kommer att ta två och ett halvt år på sig när nu jordbruksministern går in i ärendet, utan att man klarar av detta på en vecka. Om vi jämför med våra konkurrentländer kan det ändå konstateras att handläggningstiden i Europa för denna typ av ärenden ligger på ett halvt år till ett år. I Sverige tar det dess värre två och ett halvt år utan att man får ett svar. Det anser jag är mycket beklagligt.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat statsministern vad ett medlemskap i EG innebär för möjligheterna att bevara allemansrätten. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Enligt artikel 222 i EG-fördraget skall fördraget inte påverka medlemsländernas lagstiftning i äganderättsfrågor. Ett villkor som gäller är dock att den nationella lagstiftningen inte får vara diskriminerande för de olika nationaliteterna inom Allemansrätten, som saknar motstycke i flertalet andra länder, är av avgörande betydelse för människornas möjlighet att få rekreation och avkoppling i det fria. Den uttrycks i naturvårdslagen så, att naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas samt att den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Allemansrätten gäller både för svenskar och utlänningar i Sverige. Mitt svar till Görel Thurdin är därför, att vare sig ett EES-avtal eller ett medlemskap i EG skulle innebära någon inskränkning i allemansrätten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är dags att i debatten lyfta fram specifika frågeställningar kopplade till frågan om ett eventuellt medlemskap och vad det innebär. Oavsett vad man anser i frågan är det viktigt att skapa en beredskap för ett ställningstagande inte bara här i riksdagen utan också bland människorna i vårt land. Det är därför som jag lyfter fram frågan om allemansrätten, som ju är något specifikt för Sverige, vilket statsrådet sade i sitt svar. Man kan föreställa sig att det kan komma påtryckningar om ändringar om vi får dessa friheter. EG-medborgare kommer att köpa svenska fastigheter, och de kanske inte anser att de vill ha någon människa gående över marker och ängar. De kanske inte heller vill ha någon som plockar bär i deras skog. Allemansrätten kan ju också lätt missbrukas, och detta kan också föranleda att man begär inskränkningar. Artikel 222 i EG-fördraget som omnäms i svaret kan i och för sig verka betryggande. Men jag vill ändå ställa frågan: Kan Birgitta Dahl garantera att det i framtiden, om Sverige blir medlem i EG, inte kommer att ställas krav i något sådant avseende?
Herr talman! Mitt svar är att betrakta som ett auktoritativt besked på regeringens vägnar. Jag vill för övrigt berätta att vi på annat sätt haft anledning att hantera frågan. Det har nämligen visat sig -- vilket jag har kunnat konstatera med egna ögon utefter våra vandringsleder och kanotleder -- att de som inte är vana vid allemansrätten behöver information om vilket ansvar den medför. Naturvårdsverket har framställt informationsmaterial på ett antal främmande språk för att hjälpa till att förhindra de problem som eljest skulle kunna uppstå.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en frågeställning som är kopplad till frågesvaret. Det talas om att ett villkor för att artikel 222 skall gälla och att man inte skall lägga sig i äganderättsfrågorna är att den nationella lagstiftningen inte får vara diskriminerande. Man kan då fråga sig: Vad innebär diskriminerande? Kan man eventuellt se det som diskriminerande att man får sin äganderätt begränsad av allemansrätten?
Herr talman! Lagen gäller lika för alla, och därmed är den inte diskriminerande.
Herr talman! Jag vill bara göra ett förtydligande. Det handlar alltså inte om att man t.ex. har en hårdare tillämpning här i Sverige än i ett annat land.

Herr talman! Stina Gustavsson har frågat jordbruksministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att de av riksdagen anvisade medlen för landskapsvårdande åtgärder i sin helhet skall komma landskapsvården till del. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. För budgetåret 1990/91 har ett reservationsanslag på 100 milj.kr. anslagits till landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Jag kan försäkra Stina Gustavsson att det självfallet är regeringens avsikt att medlen i så stor utsträckning som det är praktiskt genomförbart skall användas till konkreta åtgärder. Jag vill dock i detta sammanhang framhålla att när regeringen nu skapar förutsättningar för ett kraftfullt stöd till landskapsvårdande åtgärder, får länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ytterligare en stor uppgift inom naturvårdsområdet. Det är då också nödvändigt att vissa medel avsätts för administration och utbildning i syfte att medlen skall kunna användas så effektivt som möjligt. kommer maximalt 5 milj.kr. -- fördelat mellan statens naturvårdsverk, lantbruksstyrelsen och riksantikvarieämbetet -- att avsättas för central administration. När det gäller länsstyrelsernas roll får högst 8,4 milj.kr. användas för administration och utbildningsinsatser.

Herr talman! Det här är en pionärinsats där det måste vara individuella överenskommelser med de enskilda brukarna om det skall kunna gå att få i gång ett system som skall verka under en lång tid framåt. Anslagen kommer redan nästa år att fördubblas och därmed också andelen som går till administration. Det är nog första gången någon har anmärkt på att länsstyrelsen har fått ökade resurser för naturvårdande insatser. De behöver det, och det tror jag Stina Gustavsson vet. De dignar redan under en börda och arbetar fantastiskt hårt. Jag kan försäkra att vi inte kommer att slösa några pengar på onödig administration. Det här är till för att verksamheten skall få den goda start den förtjänar.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
Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om inte myndighetsorganisationen på miljöområdet borde ges en parlamentarisk översyn som sätter naturvårdsverkets roll i en helhet för ett nytt och dynamiskt miljöarbete. Jag delar Ingbritt Irhammars uppfattning om behovet av att i ett helhetsperspektiv se över naturvårdsverkets organisation för ett dynamiskt miljöarbete. Regeringen har den 30 mars 1989 fattat beslut om att verkets nuvarande organisation gäller till den 1 juli 1991. I beslutet angavs att regeringen senare kommer att ta ställning till övergripande mål och huvudsaklig verksamhetsinriktning samt, vad gäller verkets inre organisation, låta utvärdera verkets grundstruktur. Ett nytt organisationsförslag måste således läggas fram snabbt. Det var därför naturligt att tillkalla en särskild utredare som enligt sina direktiv skall arbeta skyndsamt. Jag vill erinra Ingbritt Irhammar om att en parlamentarisk insyn i utredningen kan ske genom naturvårdsverkets styrelse.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Centern har i flera år framfört kravet på en parlamentarisk översyn av miljövårdens organisation, dvs. en genomgripande, brett förankrad översyn som borde se på hela systemet inom dagens miljövård. Miljöministern svarar positivt när det gäller hela systemet och menar att vi har samma syn på detta. Kravet på en parlamentarisk översyn har även framförts av centerns ledamöter i naturvårdsverkets styrelse. Detta säger jag med tanke på det svar som har getts i dag. Vi förstår inte att regeringen väljer att tillsätta den ena enmansutredningen eller enmansöversynen efter den andra på olika delansvarsområden som har med miljövården att göra i stället för att ta detta parlamentariska helhetsgrepp. Visserligen har en tidsgräns till organisationen av naturvårdsverket. Men den tiden skulle i stället kunna förlängas och en mer övergripande översyn skulle kunna göras och alltså inte bli ett hastverk som jag är rädd att det kan bli med denna enmansutredning. Det har redan funnits enmansutredningar tidigare, och man kan undra varför de inte lett till mera resultat. Jag har en annan fråga förutom den som gäller varför man inte är intresserad av ett parlamentariskt engagemang. Var blir miljöavgifterna av, och var kommer de in i utredningen?
Herr talman! Det förslag som har lagts fram om miljöavgifter bereds för närvarande i regeringskansliet med tanke på den miljöpolitiska propositionen i vår.
Herr talman! Men det är ändå något som kommer att vara en del av miljööversynen och arbetet. Det gäller naturvårdsverkets arbete, men också länsstyrelsernas naturvårdsenhet och kanske även kommunerna. Vi menar att man i en sådan parlamentarisk översyn åtminstone skall se över om miljöavgifterna kommer att få en roll i det fortsatta arbetet. Jag skulle gärna vilja ha svar på varför man inte tar hänsyn till det politiska miljöengagemang som finns i de politiska partierna. Man skulle kunna ha nytta av den erfarenheten i en sådan översyn.
Herr talman! Praxis är att riktlinjer för verksamheten utfärdas av riksdag och regering. Riksdagens partier har också insyn i de enskilda verken oftast genom representation i styrelserna. Men däremot är det normalt att regeringen har ansvaret för myndighetsorganisationen och arbetsordningen.
Herr talman! När det gäller miljötillsynen och den framtida rollen och fördelningen och länsstyrelser, kommuner, naturvårdsverk mellan andra verk, finns det en stor erfarenhet på olika håll. Man borde i översynen ha denna övergripande helhetssyn som man inte får om endast ett verk utreds. Det finns visserligen en annan utredning som utreder länsstyrelsernas arbete. I stället borde det tillsättas en utredning som utreder med utgångspunkt i miljövårdens behov och därefter går ner på nivån med kommuner, landsting och olika verk och på så sätt tillgodose miljövårdens behov.

Herr talman! Märtha Berglund har frågat mig vad jag är beredd att göra för att skynda på genomförandet av återföring av bensinångor. Flyktiga organiska ämnen har sådana effekter på miljö och hälsa att begränsningar är viktiga framför allt i tätorter. På regeringens uppdrag har därför naturvårdsverket tagit fram en strategi för att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen med 50 % mellan år 1988 och år 2000. Denna strategi omfattar förutom åtgärder inom bensinhanteringen viktiga åtgärder inom trafiksektorn, energiproduktion, lösningsmedelsutsläpp och industriella processutsläpp. Regeringen avser att i den miljöpolitiska propositionen, som beräknas föreläggas riksdagen i början av nästa år, ta upp frågan om flyktiga organiska ämnen där bensinångor ingår. Samtidigt vill jag nämna att åtgärder i distributionsledet ofta är ekonomiskt lönsamma. Det gäller t.ex. flytande tak på lagringscisterner, åtgärder på tankbilar samt återvinningsanläggningar. Branschen har åtagit sig att genomföra de flesta av dessa åtgärder. Även vid tankning kan åtgärder mot utsläppen av kolväten minskas. Flera bensinföretag har redan installerat s.k. muffar. En annan metod som kräver mer tid för genomförande är att utrusta alla bilar med s.k. kolkanistrar vilka adsorberar kolvätena. Utfärdande av föreskrifter för åtgärder inom bensindistribution inkl. tidsplaner är myndigheternas ansvar. Naturvårdsverket har också utarbetat förslag till sådana föreskrifter inom en arbetsgrupp där förutom naturvårdsverket företrädare för oljebranschen, sprängämnesinspektionen, bilindustrin och kommunförbundet har varit representerade. Förslaget innebär att utrustning skall ha installerats vid samtliga bensinstationer i Sverige senast den 1 januari 1995. För bensinstationer med en stor försäljningsvolym skall åtgärderna vara genomförda senast under år 1993.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för svaret på min fråga. Det gläder mig att höra att det börjar hända saker kring återföring av bensinångor. I många kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige har motioner om återföring behandlats positivt. Sedan har man funnit att det inte har hänt så mycket. Jag har sett att många motioner i den här frågan också har avlämnats till riksdagen. Det har saknats bindande föreskrifter. När de nu kommer tycker jag att det är synd att de är så generösa tidsmässigt. Det är märkligt att en reform som på lång sikt är lönsam, ur miljösynpunkt är mycket bra och dessutom är en arbetsmiljöfråga tar så lång tid att genomföra. Senast i går läste jag i en av våra kvällstidningar att många yrkeschaufförer drabbas av leukemi, blodcancer. Ämnet bensen som finns i bensinångor kan vara en bidragande orsak. Min fråga kvarstår delvis. Finns det möjligheter att man i den proposition som kommer kan skynda på när det gäller tidsaspekten, så att vi får genomförandet tidigare än vad som här har angivits?
Herr talman! Märtha Berglund och jag är överens om att det här är mycket viktigt att få uträttat. Det berör många människors närmiljö. Jag kan säga uppriktigt att också jag önskar att det skulle gå snabbare. Det har varit fråga om mycket lidande under årens lopp för att driva på det här arbetet. Jämsides med den här typen av åtgärder kan man gå på innehållet i bränslena. Det pågår också ett arbete för att få bort farliga och onödiga tillsatser. Frågor av detta slag kommer att behandlas och redovisas i den kommande miljöpolitiska propositionen.

Herr talman! Om det finns någon möjlighet att åstadkomma ett snabbare genomförande, lovar jag att vi skall utnyttja den möjligheten. Det här är de uppgifter som naturvårdsverket har gett oss. Det vore självfallet roligt om det gick att få fram det snabbare.
Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen är beredd att ändra ersättningsreglerna i naturvårdslagen till de regler som gällde tidigare. Motionsyrkanden om att återigen ändra ersättningsreglerna avslogs så sent som i våras av riksdagen. Mot den bakgrunden är det inte aktuellt att överväga sådana ändringar.
Herr talman! Bakgrunden till frågan är att centern och socialdemokraterna i samband med att man gjorde upp om planlagstiftningen kraftigt försämrade förutsättningarna för naturvård i landet. Man ändrade nämligen ersättningsreglerna så att formuleringen ''ersättning skall ges om pågående markanvändning avsevärt försvåras'' ändrades till ''om pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten försvåras''. Det kan låta som om det inte är fråga om en särskilt stor ändring. Det medförde dock att naturvården blev mycket dyrare för myndigheterna. Uppgörelsen följdes inte av mera pengar till myndigheterna. Jag tycker att det är litet tråkigt att i en sådan här viktig naturvårdsfråga -- kanske en av de allra viktigaste, det säger de som jobbar med naturvård inom länsstyrelserna -- ministern inte kommer med någon som helst motivering till varför ersättningsreglerna inte bör ändras så att de regler som gällde tidigare åter blir gällande. Att motionsyrkandet har avslagits finner jag inte vara något sakargument. En utredning om naturvårdslagen har ganska nyligen lämnat sitt betänkande. Där föreslås ingen ändring av ersättningsreglerna. Det finns dock inget motiv för detta. Jag undrar om miljöministern inte tänker sig att man i samband med att naturvårdslagen görs om ändrar ersättningsreglerna så att de tidigare reglerna åter blir gällande. Det är väl ändå rimligt att man ser till hela fastigheten och kostnaderna för denna när man bedömer skadan av olika regler och inskränkningar i driften. Man bör inte bara se till den lilla del som är berörd.
Herr talman! Åsa Domeij känner till -- det har vi diskuterat i annat sammanhang i offentlig debatt -- bakgrunden till beslutet. Centern ställde detta krav för att medverka till att naturresurslagen kunde passera riksdagen. De borgerliga partierna ansåg att den innebar ett för stort ingrepp i den personliga äganderätten. Naturresurslagen var en oerhört viktig insats för att skydda skyddsvärd miljö. Det var det priset vi fick betala för att få den lagen genom riksdagen.
Herr talman! Jag håller inte med om att naturresurslagen är en mycket bra skyddslag. De delar som handlar om skydd av naturen bör överföras till en ny miljöbalk och resten kan skrotas. Såvitt jag minns reserverade sig inte vänsterpartiet emot naturresurslagen. Folkpartiet och moderaterna gjorde detta. Jag tycker att det är ett ganska dåligt argument. För en månad sedan fick jag löftet av Birgitta Dahl att om bara centern går med på att ändra ersättningsreglerna så att de tidigare reglerna blir gällande skulle socialdemokraterna inte ha något emot det. Gäller det löftet fortfarande?
Herr talman! Självfallet är det förslag som vi framlade för riksdagen, och som var bättre i sin ursprungliga form, vårt huvudförslag.
Herr talman! Jag nöjer mig med det svaret. Det är tydligen så att om bara centern går med på att ändra ersättningsreglerna så att de tidigare reglerna åter blir gällande, vill socialdemokraterna också göra det. Det gäller att i fortsättningen sätta rejäl press på centern. Om vi får denna ändring, kan vi faktiskt ta ett stort steg framåt i naturvårdsarbetet.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat jordbruksministern om regeringen avser att reda ut oklarheterna beträffande NOLA och den nya landskapsvårdande ersättningen. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. Låt mig först göra klart frågan angående NOLA anslagets storlek. För budgetåret 1990/91 uppgår anslaget till 40 milj.kr. Frågan om anslagets storlek för kommande budgetår bereds för närvarande. milj.kr. till landskapsvårdande åtgärder och för de två nästkommande budgetåren uppgår de av riksdagen fastlagda anslagen till 200 resp. 250 milj. Beträffande momsplikten gäller att bidragsersättningar är momsbefriade om ersättningen inte avser utförande av en skattepliktig tjänst eller tillhandahållande av en skattepliktig vara. Bedömningen av vad som skall gälla i de enskilda fallen ankommer emellertid på beskattningsmyndigheterna och de dömande organen. Oavsett momsplikt eller ej kommer emellertid anslagets storlek inte att påverkas eftersom eventuell moms kommer att ersättas i särskild ordning. På samma sätt kommer den enskilde jordbrukaren att få avdragsrätt för eventuell ingående moms på maskiner och material m.m.
Herr talman! Den landskapsvårdande ersättning som infördes i samband med riksdagens livsmedelspolitiska beslut i våras har redan tidigare under den här frågestunden varit föremål för diskussion. Jag måste säga att jag då fick en av de farhågor som vi i vänsterpartiet hade inför det här beslutet bekräftad, nämligen att med den utformning som den här ersättningen fick en alltför stor del av medlen skulle gå till administrationen. Vi hade från mitt partis sida hellre sett en mer generell ersättning. Men min fråga om dessa ersättningar handlade bl.a. om NOLA-anslaget. Miljöministern säger att hon först skall göra klart frågan angående NOLA anslaget. Men så väldigt klargörande blev inte svaret. Jag vet att anslaget i år uppgår till 40 milj.kr. Det var 10 milj.kr. före beslutet om livsmedelspolitiken. I och med detta beslut fick vi till stånd en överenskommelse som innebar ytterligare 30 milj.kr. Jag skulle gärna vilja påminna om vad utskottet i sitt betänkande skrev: Det finns redan i dag ett stort behov av insatser inom ramen för NOLA-stödet -- det betyder alltså naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet -- och omläggningen av livsmedelspolitiken kommer att förstärka detta behov. Utskottet föreslår därför att detta anslag tillförs ytterligare 30 miljoner. Jag menar att det i detta betänkande ganska klart framgår att utskottet inte avsåg, och inte heller riksdagen i sitt beslut, att detta var en engångsföreteelse, utan man menade att det framgent och under den här omställningsperioden finns ett behov av ökad ersättning för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. När det gäller momsplikten säger miljöministern i svaret: ''Oavsett momsplikt eller ej kommer emellertid anslagets storlek inte att påverkas eftersom eventuell moms kommer att ersättas i särskild ordning.'' Jag måste säga att jag inte förstår detta. Jag skulle vilja ha ett förtydligande av vad det betyder.
Herr talman! Först vill jag ta upp anslaget. Jag hoppas att Annika Åhnberg lade märke till att vi i det förra åtstramningspaketet lyckades hålla miljöområdet fritt från åtstramningar. Och för dagen tycker jag att Annika Åhnberg skall nöja sig med att jag säger att jag slåss allt jag kan för att klara det även i det budgetarbete som nu pågår. Jag kan erkänna att också jag först tyckte att jag inte riktigt förstod hur momsplikten fungerade. Jag kände mig förvirrad och inte på något särskilt högt plan. Men i de genomgångar som vi har gjort har man redovisat att anslaget inte skall behöva användas för att betala moms om den utgår. Det är inte självklart att det kommer att utgå moms. Det beror på hur ersättningen utformas i det enskilda fallet. Och jag vill inte stå här och undervisa jordbrukare och myndigheter i skatteplanering. Men vi har alltså fått försäkringar om att eventuell moms för den här typen av ersättningar inte skall belasta själva det anslag som utgår. Det skall inte kunna minskas bakvägen.
Herr talman! Även om jag fortfarande inte riktigt förstår hur detta skall gå till tycker jag ändå att det var ett klargörande. När vi i utskottet diskuterade dessa ersättningar, som riksdagen sedan fattade beslut om, togs inte den här aspekten upp, dvs. om man i det här anslaget skulle inräkna det som man sedan så att säga skulle få betala tillbaka till samhället i moms. Jag tror att det är viktigt för de kontrakt som nu skall skrivas mellan enskilda jordbrukare och samhället att man vet vad det i praktiken innebär. Och momsbeloppen är ju avsevärda. Det är alltså ett väsentligt klargörande att momsbeloppet inte skall räknas in i ersättningsbeloppet. När det gäller NOLA-ersättningen förstår jag givetvis att jag inte här kan utkräva några förhandsbesked om vad nästa års statsbudget kommer att innehålla. Eftersom de här kontrakten är långsiktiga och skrivs över flera år, vill jag understryka att det blir ogörligt att ha ett sådant anslag ett år och sedan inte följa upp det i det långsiktiga arbetet. Jag tror att jag kan lova åtminstone vårt stöd för en fortsatt hög ambition när det gäller detta.
Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig vad regeringen gjort för att åstadkomma radikala begränsningar av svavelhalten i förbränningsoljor för färjetrafik i Norden, och när vi kan förvänta oss att bilaterala eller nordiska avtal kan komma till stånd. Sjöfartens utsläpp av luftföroreningar är i dag helt oreglerade. I regel används därför bunkeroljor med relativt höga svavelhalter som oljebolagen inte kan sälja i land, och kväveoxidutsläppen renas inte alls. Det är riktigt att en stark miljöopinion har inneburit att ett antal färjerederier under de senaste åren börjat använda mer lågsvavlig olja, i vissa fall längs hela färdsträckan i andra fall i hamnområden och skärgård. Både miljöavgiftsutredningen och sjöfartsverket har utarbetat förslag till hur man kan begränsa svavelutsläppen från sjöfarten. Sjöfartsverket konstaterar i sin rapport att frågan om att få till stånd en reduktion av svavelinnehållet helst bör lösas internationellt inom de organ där frågan behandlas, dvs. HELCOM Sjöfartsverket anser även att en unilateral, dvs. ensidig, svavelbegränsning kan övervägas för fartyg som ofta går i svenska vatten. Regeringens arbete är för närvarande inriktat på att få till stånd en nordisk samsyn som gör det möjligt att begränsa svavelhalten i bunkeroljor. Jag avser att behandla denna fråga i den miljöpolitiska propositionen våren 1991. Även i frågan om utsläppen av kväveoxider från sjöfarten avser jag att återkomma i samma proposition.
Herr talman! Bakgrunden till den här frågan är ett besök jag gjorde hos sjöfartsverket förra veckan. Jag fick då klart för mig att det finns rederier i Stockholm, och använder sig av svavelrik bunkerolja som är betydligt billigare. Dessa rederier får naturligtvis en stor kostnadsfördel. På sjöfartsverket menar man att det blir ohållbart för de svenska rederierna att fortsätta med lågsvavlig olja om detta fortgår. Jag fick intrycket att det är ganska bråttom när det gäller att förhindra en ytterligare försämring. Det svar som jag har fått av miljöministern går egentligen bara ut på att man skall vänta till våren 1991 för att se vad som då kommer. Det är naturligtvis bra om man får till stånd en nordisk samsyn. Det är väl en förutsättning för ett avtal. Men jag måste ändå fråga miljöministern: Är arbetet inte inriktat på att få till stånd bilaterala avtal just inom Norden, kanske i första hand mellan Danmark som det här angår? Jag vill också gärna berätta för ministern, om hon inte redan känner till det, att IMOs ansträningar internationellt är mycket blygsamma. IMO tänker sig en 50-procentig reduktion till år 2000, vilket inte är acceptabelt med tanke på den försurningssituation som vi har i Sverige. Som jag ser det måste vi ha en högre ambitionsnivå.
Herr talman! Jag delar Roy Ottossons uppfattning att vi behöver ställa högre krav. Och en del av vårt arbete går ut just på att få enighet kring sådana högre krav så att vi även kan driva dem genom Det nordiska arbetet pågår intensivt. Det är ett nordiskt land som går emot en sådan överenskommelse, vilket är vårt bekymmer just nu. Vi skulle vilja ha en nordisk samsyn, och vi arbetar mycket intensivt för det. Men verkligheten är sådan. Det är så tydligt för var och en som vet vad det handlar om att det är fråga om farvatten som vi utnyttjar tillsammans. Det är mycket viktigt att vi får alla med oss för att undvika att de som bär sig bra åt blir utkonkurrerade av dem som bär sig illa åt. Det är ju detta det handlar om. Jag kan försäkra att vi kommer att göra allt vi kan för att få alla nordiska länder med oss. I värsta fall får vi nöja oss med några.
Herr talman! Det var ett positivt svar, och vi får se vad som händer. Jag vill ändå framhålla att det även i Sverige finns starka krafter som vill invänta internationella avtal och inte gå före på det sätt som både jag och miljöministern förespråkar. Det har vi ju sett i remissvaren på miljöavgiftsutredningens förslag om att ensidigt gå in och lägga miljöavgifter i Sverige på just svavel i bunkeroljor med mer än 0,5 % svavelhalt. Det är naturligtvis oroväckande att läsa sådana remissvar, där det helt saknas förståelse för dessa problem ur miljösynpunkt. Men om jag har förstått miljöministern rätt kan vi förvänta oss att det kommer att bli någon typ av avtal eller krav inom det närmaste året.
Herr talman! Jag vill påpeka att det finns ytterligare möjligheter som vi kommer att försöka utnyttja. En sådan är det inledda arbetet mellan Östersjöstaterna, som ju startades i Ronneby med statsministerkonferens och där en deklaration utfärdades. Vi skall till januari ha upprättat nationella planer och före utgången av 1991 ett gemensamt aktionsprogram för att rädda Östersjön. Med den ökning som sjöfarten nu har är det naturligtvis väldigt betydelsefullt att vi i tid angriper den här typen av problem tillsammans.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att tillse att CFC-avveckling inte leder till ytterligare miljöproblem. Regeringen avser att i den kommande miljöpolitiska propositionen i början av år 1991 ta upp frågan om åtgärder för att begränsa användningen av HCFC och HFC-föreningar. Redan i 1988 års miljöpolitiska proposition fastslogs att CFC-användningen inte får ersättas av en användning av andra kemikalier som medför miljö eller hälsorisker och att målsättningen är att avveckla användningen av HCFC-föreningar. Arbetet med att snabbt ersätta CFC på kemiföretagen runt om i världen har fokuserats runt ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner, Dessa substanser är testade avseende ozonnedbrytande potential och klimatgaseffekt. Man vet att de inte är helt miljövänliga, men betydligt bättre än CFC. I dag är de inom vissa områden, t.ex. kylskåp, en förutsättning för att snabbt kunna stoppa CFC-användningen. Finner man att de har sådana skadliga effekter att de endast skapar nya, kanske värre, problem i stället för att bidra till att lösa problemet med uttunning av ozonskiktet, skall naturligtvis all användning stoppas. Sverige har aktivt arbetat internationellt inom det s.k. Montrealprotokollet med att användningen av HCFC skall begränsas till de områden där de verkligen behövs, för att snabbt kunna ersätta CFC. Dessutom har Sverige verkat för rapportering och kontroll av användningen samt för att sätta ett slutdatum för all användning till år enats om att dessa föreningar endast är övergångssubstanser där användningen skall begränsas och så snart som möjligt, men inte senare än år 2040, ersättas med helt miljöriktiga alternativ. Självfallet kommer regeringen att noga följa effekterna av CFC-avvecklingen och vidta åtgärder om det behövs.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det var en beskrivning av situationen och litet grand en deklaration av att regeringen följer frågan. Det kanske inte var ett svar på den fråga som jag egentligen hade ställt: Vad gör regeringen och miljöministern för att ta reda på de bekymmer som de nya ersättningsämnena kan orsaka? Det beslut som fattades en gång i tiden om att vi skall ta bort freonerna för att klara ozonskiktet har bedömts som en väldigt viktig internationell överenskommelse. Nu börjar glädjen litet grand att grumlas, när det kommer propåer om att de ämnen som används i stället inte är så bra. De skapar nya problem som vi inte hade tänkt på. Egentligen borde vi ta reda på det innan vi börjar använda dem. Nu säger miljöministern att dessa nya ämnen inte skadar ozonskiktet och att de är undersökta. Men det finns andra frågor. Vad händer när dessa ämnen bryts ner? Vad händer i naturen, jorden och växterna? Vi vet att när dessa ämnen bryts ner bildas triklorfluorättikssyra, som är mycket stark och som egentligen inte finns i naturligt sammanhang. Man förmodar att det också bildas monofluorättikssyra som är mycket giftig för allt levande. Detta har framför allt beskrivits av en kemiprofessor i England som sysslar med dessa frågor. Han har beskyllt industrin för att kasta sig in i detta utan att egentligen veta vad man gör. Vad jag har frågat, och gärna vill ha svar på, är vad vi här i Sverige gör. Vad gör naturvårdsverket, miljöministern och regeringen för att ta reda på vad som händer med dessa ämnen, så att vi inte åker på en baksmälla? Den kan ju bli värre än den vi hade tidigare.
Herr talman! Att följa upp är ett naturligt led i både myndigheters och regeringens regelbundet återkommande prövning av avvecklingsprogrammet. Vi skall redovisa det för riksdagen i den miljöpolitiska propositionen om ett par månader. Det finns inskrivet i både det svenska avvecklingsprogrammet och det internationella protokollet att man noggrant måste följa upp för att försäkra sig om att vi inte tar i anspråk något som kan ställa till med nya problem. I varje fall måste det vara bättre ämnen än de som ersätts. Det här området är faktiskt ett bra exempel på hur man handlar i enlighet med den s.k. försiktighetsprincipen, misstanken, utan att ha full visshet på alla punkter. Det är väldigt viktigt, därför att vi har tidigare varit med om att man har skjutit på nödvändiga beslut under förevändning att vi inte har full visshet på alla punkter. Då har man i onödan förstorat problemen och fördröjt besluten. Jag för min del är helt övertygad om att även om vi kan behöva ändra programmet efter hand, så var det rätt att lägga fast avvecklingsprogrammet för CFC och sedan gradvis ersätta CFC med allt bättre alternativ.
Herr talman! Jag tycker också att det var rätt att fatta beslut om att avveckla CFC. Jag tycker dessutom att det hade varit viktigt att ta reda på hur de medel som vi använder i stället fungerar. Miljöministern säger att regeringen följer upp frågan. Det räcker inte att följa upp, utan man måste ta reda på hur dessa medel fungerar. Vilka åtgärder har man initierat på forskningsområdet just för att ta reda på vad dessa nya kemikalier ger för effekter när de används och sedan bryts ned? Det går alltså inte att bara följa upp och se efter vad som kommer att hända när vi använder dem, utan vi måste ta reda på effekterna innan vi introducerar dem fullt ut. Introduktion pågår, så det är ganska bråttom. Vilka beslut har regeringen fattat i det avseendet?
Herr talman! Vi har helt enkelt uppdragit åt de ansvariga myndigheterna att följa arbetet i just det syfte som Lennart Brunander är ute efter. Det ligger i deras myndighetsutövning -- det gäller både kemikalieinspektionen och naturvårdsverket.
Herr talman! Jag tror när miljöministern säger att regeringen har uppdragit åt dessa myndigheter att följa frågan. Men min fråga är: Vad har de fått i uppdrag att ta reda på om dessa ersättningsmedels inverkan på natur och hur de rent kemiskt reagerar i naturen. Vi måste kunna vidta åtgärder och stoppa användning innan det är för sent, innan vi har introducerat dem fullt ut. Det är precis vad som håller på att ske nu. När det gäller kylmedel kan vi återvinna en del, se till att ämnen inte kommer ut i naturen. Har man vidtagit åtgärder när det gäller återanvändning?

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig om det är regeringens avsikt att frångå det fattade beslutet om inrättande av ett Östersjölaboratorium och vad i så fall orsaken till detta är. Riksdagen beslutade i våras att till fiskeristyrelsen anvisa 1,4 milj.kr. för etablering av en filial till havsfiskelaboratoriet. Regeringen beslutade den 7 juni i år att det anvisade beloppet får disponeras av fiskeristyrelsen efter beslut av regeringen då fiskeristyrelsen har presenterat ett förslag rörande en filial till havsfiskelaboratoriet. Fiskeristyrelsen presenterade den 29 juni ett förslag till verksamhet vid en sådan filial. Enligt förslaget skulle torskundersökningar samt kustrelaterade och miljörelaterade undersökningar prioriteras. Enligt fiskeristyrelsens bedömning är en lokalisering av filialen till Karlskrona det bästa alternativet med tanke på dels det centrala läget i förhållande till undersökningsområdet, dels tillgången till stora landningar av fisk för provtagning. Frågan om en filial till havsfiskelaboratoriet bereds för närvarande inom regeringskansliet, och regeringen avser att så snart som möjligt ta ställning till denna.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Det var inte utan att vi alla blev väldigt bekymrade för ungefär en och en halv vecka sedan när det publicerades uppgifter i lokala tidningar om att starten av laboratoriets verksamhet var skjuten på framtiden. Tanken var ju att verksamheten skulle ha startat i Karlskrona redan i månadsskiftet oktober-november. Av det svar jag har fått framgår det att fiskeristyrelsen redan den 29 juli, dvs. för i dagarna fem månader sedan, presenterade ett förslag till verksamhet vid filialen. Vi vet att det laboratoriet kommer att fylla en utomordentligt viktig funktion för det svenska fisket men också, såvitt vi kan förstå, i miljöarbetet. 90 % av de svenska fiskevattnen finns i Östersjön, och ungefär 80 % av all svensk matfisk kommer från Östersjön och landas vid Östersjöhamnar. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad är det som gör att man fortfarande bereder den här frågan i regeringskansliet, och varför har beslut inte redan kunnat fattas? Det är ju ändå fem månader sedan papperen kom från fiskeristyrelsen. Vad är orsaken till detta?
Herr talman! När fiskeristyrelsen presenterade sitt förslag, den 29 juni, var hyresförhandlingarna mellan byggnadsstyrelsen och Karlskrona kommun inte klara. Hyresavtalet har blivit klart först i oktober. Det visade sig då att hyran var så hög att den tog en god bit av det anslag som anvisats. Fiskeristyrelsen bedömde då att den hyra man fick acceptera gick att klara, om medel skjuts till för verksamheten också från anslaget Främjande av fiskerinäringen, alltså forskningsmedel på fiskets område. Det är det nya som har tillkommit, och den frågan bereds i vanlig ordning i kanslihuset.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått skulle hyresavtalet vara klart -- det verifierar statsrådet också. Jag har tidigare hört att alla parter skulle vara nöjda med detsamma. Jag skulle då i stället vilja fråga: När kan vi vänta oss att få det positiv besked som vi väntar på och som ligger i linje med det tidigare fattade riksdagsbeslutet? Och när kan vi i så fall förvänta att verksamheten vid laboratoriet kommer i gång? Att den skall i gång är jag övertygad om att jordbruksministern och jag är ense om.
Herr talman! Om man är nöjd eller inte med hyran vet jag inte, och det har jag inte heller någon anledning att lägga mig i. Jag bara konstaterar att hyran i varje fall blev sådan att man enligt fiskeristyrelsen måste lägga till ytterligare medel för att verksamheten skall kunna bedrivas. Det är då medel från Främjande av fiskerinäringen, och det är den frågan som i vanlig ordning bereds. Som vanligt när man bereder frågor inom kanslihuset konstaterar man att man så snart som möjligt skall ta ställning till frågan. Det är en vanlig fråga, som nu är under beredning, och det är de tillkommande anslagen som vi får diskutera.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen är beredd att dels slopa förmalningsavgiften för ekologiskt odlad spannmål, dels satsa några miljoner per år på marknadsföring av kravmärkta produkter. Marknadsföringen kan enligt Åsa Domeij finansieras genom omdisponering av en del av de medel som lantbruksstyrelsen disponerar för att informera om omställningen av jordbruket. Som Åsa Domeij vet är regeringen mycket intresserad av och engagerad i att främja utvecklingen av alternativt odlade produkter. Under flera år har skogs och jordbrukets forskningsråd haft särskilda medel för forskning på detta område. Vidare ges, som Åsa Domeij själv nämner, ett stimulansstöd till alternativ odling. Medel har också avsatts för kontrollen av produkterna. Lantbruksstyrelsen disponerar också särskilda medel för rådgivning om alternativ odling samt informations och utvecklingsinsatser för att främja avsättningen av alternativt producerade livsmedel. avsatts för dessa ändamål, vilket är en ökning med 1,0 milj.kr. från det föregående året. Dessa medel används, förutom för rådgivning, även för marknadsföring av och information om alternativt producerade livsmedel samt för utbildning av butikspersonal i dessa frågor. Lantbruksstyrelsen förfogar alltså redan över medel för bl.a. sådan marknadsföring som Åsa När det gäller förmalningsavgiften delar jag inte Åsa Domeijs uppfattning. Avgiften är en generell intern avgift som alla jordbrukare betalar för att delta i finansieringen av spannmålsregleringen, oavsett hur eller var spannmålen odlas. Detsamma gäller övriga interna avgifter. Jag ser ingen anledning att ändra på detta. Den utvecklingen och de verksamheter som statsmakterna vill stimulera bör hellre främjas genom riktade åtgärder än genom undantag från generella regler. Det är också den väg regeringen valt när det gäller alternativ odling, nämligen att erbjuda ett stimulansbidrag vid övergång till sådan odling. Även i övrigt har en sådan utveckling stimulerats, vilket jag nyss redogjort för. Slutligen vill jag också påminna om att de interna avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel inte belastar den alternativa produktionen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag är givetvis mycket nöjd med att regeringen satsade en hel del pengar på omställningsstödet till alternativ odling. Men det är just mot den bakgrunden som jag ställt frågan. De pengarna följdes inte upp med några medel till just marknadsföringsåtgärder. Det kan vara svårt för en mycket liten men samtidigt mycket kraftigt växande näring att själv plocka fram sådana pengar. Här gjorde Danmark en annorlunda satsning, där man kombinerade pengar till omställning med pengar till marknadsföring. I svaret nämner jordbruksministern en del andra medel som lantbruksstyrelsen har till sitt förfogande, bl.a. för rådgivning och även pengar till kontroll. Men till marknadsföring finns det i dag i praktiken bara ca 1 miljon som kan användas. Jag tror att marknadsföringspengar motsvarande 5--6 milj.kr. per år under en treårsperiod skulle kunna ge mycket bra effekt: Kunder finns, men produkterna når inte ut till butikerna. Det är problemet. Om vi jämför med Danmark kan vi också tydligt se att det faktiskt finns en stor marknad. Jag har också föreslagit en finansiering. Jag förstår att det kan vara svårt att plocka fram nya pengar i det här statsfinansiella läget, men lantbruksstyrelsen har ju fått mycket stora summor för att satsa på omställning och information om omställning av lantbruket till bönderna. Om man plockade bara några miljoner av de medlen per år skulle det kunna ha avsedd effekt. Då skulle vi få mycket större nytta av alla de miljoner som tidigare har satsats på omställning till ekologiskt lantbruk.
Herr talman! Vi är överens om att det utgår pengar till lantbruksstyrelsen i marknadsbefrämjande syfte. Jag tror inte att det är klokt att detaljreglera, vare sig från kammarens talarstol eller från riksdagen i övrigt, exakt hur de medlen skall användas. Marknadsföring är förvisso en rörlig verksamhet. Däremot menar jag att lantbruksstyrelsen har ramar inom vilka man kan omdisponera. Vi har ju i lantbruksstyrelsen inrättat ett alternativodlarråd, som har många olika syften, bl.a. att kunna ge impulser i sådana här avseenden. Det är tänkbart att de idéer som Åsa Domeij här har är kloka -- det ifrågasätter jag inte alls. Jag konstaterar alltså att det finns pengar och att de pengar som går till direkt marknadsföring också går till spannmålsmarknadsföring liksom till biodynamiker i allmänhet och till samodlarna. Sedan vill jag tillägga att de anslag som staten ger till KRAV, alltså till själva kontrollmärkningen, också har ett slags marknadsföringskaraktär. Att staten stöder kontrollstämplingen och den trovärdighet som ligger i den är en av de viktigaste åtgärderna för att just marknadsföra alternativt odlade livsmedel -- man vet att man kan lita på Jag vill tillägga -- det tycker jag också är viktigt -- att det går resurser till butikspersonal, så att man i butikerna verkligen är aktiva i de här frågorna. Men det kan finnas många ytterliga idéer, och jag är inte alls främmande för att det kan finnas goda skäl och kloka tankar bakom det som Åsa Domeij här har sagt. Men vad vi får fram i nästa års budget kommer naturligtvis i vanlig ordning att presenteras i januari. Jag menar att lantbruksstyrelsen bör ha ganska vida ramar att prioritera inom och att vi inte skall detaljstyra det här. Vi har ett råd för alternativ odling som jag hoppas kan ta fram vettiga ändamål för de pengar som anslås.
Herr talman! Om jag fattade jordbruksministern rätt skulle alltså lantbruksstyrelsen kunna få disponera om pengar även ur de medel som är avsatta för information om omställningen av jordbruket. Det låter mycket intressant. Just när det gäller ekologiskt lantbruk finns inte så mycket pengar. Det är pengar som framför allt är uppbundna till rådgivningsinsatser. Till marknadsföring finns bara någon enstaka miljon. Jag vill naturligtvis inte heller att riksdagen skall detaljstyra det sätt på vilket marknadsföringsåtgärderna skall genomföras. Men jordbruksministern nämnde ju själv möjligheten att gå ut till butikerna. Jag tror att det allra bästa vore att satsa det mesta av de 5--6 miljonerna på just butikskonsulenter samtidigt som det går mindre pengar till trycksaker. Det skall vi inte bestämma här.

Herr talman! Jag måste rätta Åsa Domeij på en punkt. Det är inte någon miljon som utgår utan 6,3 milj.kr. för rådgivning, information och utvecklingsinsatser, dvs. i marknadsbefrämjande syfte. Därutöver kommer den miljon som går till själva kontrollen. Lantbruksstyrelsen har alltså när det gäller marknadsfrämjande insatser större resurser än vad Åsa Domeij hävdar. Sedan har vi ju skrivit i statsbudgeten under ett antal år att lantbruksstyrelsen mera allmänt skall omorientera sin rådgivning till miljöändamål. Det behöver inte innebära att enbart de vjust nu uppräknade anslagen kommer alternativodlingen till godo. Inom lantbruksstyrelsen skall man naturligtvis också i den allmänna verksamheten kunna främja alternativodlingen.
Herr talman! Det mesta av de 6,3 milj.kr. som jordbruksministern talade om är direkt uppbundet för rådgivning och inte för marknadsföring. Det används bara ungefär 1 milj.kr. för marknadsföring. Resten är uppbunden till tjänster som riktar sig direkt till lantbrukarna. Framför allt gäller det då odlingsrådgivning. Det är också en mycket viktig sak i uppbyggnadsskedet. När vi nu har satsat så mycket pengar på omläggning till ekologiskt lantbruk och det krävs så litet pengar för att det skall bli en god effekt och en utveckling också i framtiden, tycker jag att det vore bra om man under några få år kunde avsätta pengar till just marknadsföringssidan. Det är ju inte meningen att det här skall bli någonting permanent. När det hela väl kommer i gång skall ju näringen kunna bära sig av egen kraft.

Herr talman! Eva Goe s har frågat mig om otillräckliga resurser har avsatts för att snabbt ersätta den havererade bron över Södertälje kanal med en ny rörlig bro och påstår att ingenting har skett när det gäller att återställa bron. Tom Heyman har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder för att påskynda reparationen av bron så att staten kommer att uppfylla föreskrifterna i vattendomen från år 1962 för passage till Mälaren. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Sedan brohaveriet inträffade har vägverket, förutom att på ett föredömligt sätt ordna en provisorisk broförbindelse, vidtagit en rad åtgärder med syfte att nå en permanent lösning av frågan. Vägverkets praktiska arbete har genomförts med inriktningen att återställa bron i rörligt utförande. Hittills har bl.a. en undersökning av det skadade brofackverket gjorts för att konstatera eventuella sprickor, upphandlingsunderlag har tagits fram och upphandling av reparationen pågår. Brofackverket och stödbenen till detta beräknas vara på plats till halvårsskiftet 1991, då bron kommer att vara förberedd för att kunna sättas i funktion som en rörlig bro. Emellertid kan inte ett nytt maskineri finnas på plats vid samma tidpunkt eftersom konstruktion och tillverkning av detta tar lång tid. Broarna kan därför inte komma i drift som rörliga broar förrän i augusti 1992. Kostnaden för att återställa bron i rörligt utförande kommer att bli hög, ca 185 milj.kr., medan en lösning med en fast bro skulle kosta ca 60 milj.kr. Skillnaden, 120 milj.kr., är så stor att vägverket har funnit skäl att undersöka vad en lösning med en fast bro skulle få för konsekvenser för sjöfarten. Vidare vill man ytterligare analysera om en insats med 120 milj.kr. ger den högsta samhällsekonomiska nyttan. Denna utredning pågår för närvarande i samråd med sjöfartsverket och kan förväntas bli klar kring årsskiftet. Därefter kan slutlig ställning tas till vilket alternativ som bör väljas. När jag för ca 14 dagar sedan sammanträffade med vägverket och sjöfartsverket och fick information om det arbete som pågår framhöll jag särskilt vikten av att erforderligt beslutsunderlag snabbt färdigställs så att återställandet av en permanent broförbindelse kan genomföras så snart som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är rädd för att permanentningen av den provisoriska fasta bron kommer att få fortgå. Vattenfalls dom från 1962 skall följas. Vi får nu i svaret höra att det kan tänkas att vissa delar av bron är färdiga 1991 och att resterande delar blir färdiga 1992. Då har vi precis kommit fram till utgången av den 30-åriga respittiden för vattendomar. Handläggaren Jernberg lär ha sagt att vattendomarna är en ren formsak. Sådana har ändrats tidigare, och de kan överprövas efter 30 år. Faktum är att det 1992 har gått precis 30 år. Frågan är om man fördröjer hela denna process för att kunna ändra vattendomen. Man kan samtidigt fråga sig varför järnvägsbron hållit i 75 år men inte motorvägsbron, som enligt uppgift är mellan 20 och 30 år gammal. Är det fråga om bristande underhåll? Enligt ett referat från TV i somras har vägförvaltningen i Stockholm i ett besiktningsprotokoll framhållit att lyftmekanismen på den nu helt havererade lyftbron var utsliten. Det verkar alltså som om man vetat detta på ett tidigt stadium. Varför har då inte reparation skett tidigare? Man borde ha insett att ett haveri skulle kunna ske. Beträffande upphandlingen vill jag fråga om skadorna kan bero på en dålig konstruktion. Vilka har byggt bron, och skulle skadorna kunna täckas av någon försäkring? Kostnaderna kommer ju i förlängningen annars att drabba oss skattebetalare. Vägverket har en önskelista på 100 miljarder, på samma sätt som SJ, vars önskelista uppgår till 40 miljarder. Frågan är varför skadorna inte har åtgärdats. Skadorna på Tjörnbron gick snabbt att åtgärda, men här har det dröjt mycket länge.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det ankommer inte på vägverket att överpröva en vattendom. Vem har gett vägverket i uppdrag att fullfölja en sådan utredning? Den i Göteborg gjorda utredningen har nu framlagts, och slutsatsen -- tråkigt nog för vägverket -- är ganska entydig. Jag tillåter mig att återge den: ''En summerad bedömning av de olika effekterna för sjöfarten och näringslivet - - är att det i både i det kortare och det längre tidsperspektivet verkar motiverat med en högre höjd än den nu existerande på 26 meter.'' Det här är inte en investeringsfråga, utan ett försäkringsfall. Staten har av hävd aldrig försäkrat sina egendomar, eftersom det alltid ansetts att staten på bättre sätt själv kan täcka de skador som kan uppstå. Konsekvensen av detta måste vara att man också skall tillgodose det behov av reparationer som uppstår på grund av föråldrad utrustning och misslyckat underhåll. Det är ett exempel på den offentliga sektorns förfall att man inte underhåller sin utrustning och inte tar till vara de utrustningar som man har. Tänk om ett privat kraftbolag hade visat samma nonchalans mot den vattendom som vägverket har gjort i det här fallet! Vilket liv det hade blivit!
Herr talman! Det är lätt att vara efterklok. Eva Goe s frågor avspeglar ju i viss mån en efterklokhet. Hon säger att man skulle ha varit medveten om riskerna tidigare och att man skulle ha reparerat tidigare. Jag är inte kapabel att svara på om det fanns rimliga möjligheter att bedöma att sådana här risker förelåg innan haveriet inträffade. Nej, vägverket betraktar inte vattendomar som en formsak, utan tar naturligtvis allvarligt på den. Samråd sker ju fortlöpande med sjöfartsverket, som har att i första hand bevaka sjöfartens intressen i området. Det förekommer naturligtvis inte på något sätt en medveten fördröjning av det här arbetet, utan man arbetar skyndsamt. Men man arbetar också med ansvar för att hantera våra gemensamma resurser på ett så ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. Tom Heyman finner här anledning att angripa den offentliga sektorn rent generellt och menar att det inträffade skulle vara ett tecken på dess förfall. Jag vet inte om vägväsendet skulle ha varit bättre utformat i vårt land, med tillgodoseende av olika intressenters synpunkter och behov, om vägförvaltningen i landet hade varit privatiserad. Jag tror att det är mycket vanskligt att ge sig in på den typen av anklagelser som Tom Heyman i det här avseendet framför. Vägverket försöker inte överpröva vattendomen, utan utgår självfallet från den. Men det tar nu tyvärr tid, eftersom det måste göras en specialbeställning för att åstadkomma en rörlig bro. Det är rimligt att man under tiden undersöker också den samhällsekonomiska effekten.
Herr talman! En utredning brukar ju vara det bästa sättet att förhala någonting. Jag ser det så i det här fallet. Jag vet också att sjöfartsverket gått med på att göra en egen prövning. Det började med att vägverket satte i gång en prövning. Det är enligt vattendomstolen helt klart att man behöver en segelfri höjd om 42 m. Om man skulle tillgodose speciellt miljöpartiets miljökrav, med dubbla bottnar osv., kommer denna segelfria höjd att behövas. Den segelfria höjden 26 m, som finns vid den fasta bron, kan vi glömma. Det handlar också om vilka möjligheter en ort inne i landet resp. en sjöstad har i form av hamntillgänglighet osv. Jag tillhör inte dem som pläderar för enormt stora fartyg, men jag förespråkar fartyg med dubbla bottnar, fartyg som går långsamt in i Mälaren och som möjliggör att man slipper föra över last till långtradartrafik.
Herr talman! Om det här hade varit en privat bro, skulle detta helt och hållet ha varit ett försäkringsfall. Det finns ingen anledning för vägverket att behandla detta som en nyinvesteringsfråga. Verket har att fullgöra den skyldighet det har enligt vattendomen. Trafiken lider i dag, och det finns en utbredd misstanke om att vägverket avsiktligt förhalar en lösning för att på det sättet åstadkomma någon form av de factosituation, varmed bredden alltjämt skulle vara 26 meter. Dettta är tämligen uppenbart, och det visar sig även i andra sammanhang när det kommer propåer om maximering till 26 meter.
Om det finns misstankar mot vägverket för att medvetet förhala ärendet, så är det Tom Heyman och i viss mån Eva Goe s som medverkar till att sprida sådana misstankar. Jag har inte mött sådana misstankar i något annat sammanhang. Avslutningsvis vill jag konstatera att utredningen om konsekvenserna för sjöfarten har gjorts av Göteborgs universitet. Kontakter har också tagits med berörda intressenter. Samråd har skett med sjöfartsverket och vägverket. Diskussionerna mellan de två verken kommer att fortsätta, och avsikten är att man skall försöka finna en gemensam lösning, som på bästa sätt tillgodoser de samhällsekonomiska aspekterna. Enligt min mening bör vi i slutet av året ha resultatet av de diskussionerna.
Herr talman! Jag vill då upprepa att det gick väldigt snabbt att reparera Tjörnbron. Om vägverket anser sig sakna medel till denna reparation, finns det att ta av på annat håll. Vi kan ju stoppa Öresundsbron t.ex. -- där finns det ju pengar. Man kan även avstå från de bärighetshöjande åtgärder som man nu vidtar för att, som det heter, EG-anpassa våra broar. Vi kan också ta i anspråk de medel som är avsedda för Vedabron uppe i Västernorrland. Det finns alltså medel att ta av. Vill vi prioritera skall vi naturligtvis prioritera den här förbindelsen över Södertälje kanal. Annars tror jag att arbetet kan forceras genom att man tar bort den fasta bron och låter trafiken ta andra vägar. Det finns ju andra sätt att köra förbi Södertälje eller att låta trafiken gå genom Södertälje. Men om jag hade barnvagn skulle jag inte vilja gå på de vägar som genomfartstrafiken skulle ta genom staden. Jag vill än en gång säga att det är konstigt att den 75 år gamla järnvägsbron har hållit.
Herr talman! Eva Goe s och hennes parti har verkligen inte medverkat till att ge vägverket mera pengar. Det är precis tvärtom. I sin kamp mot bilismen har partiet försökt hålla igen på vägverkets resurser, vilka redan i dag är mycket knappa. Jag måste säga att Eva Goe s talar mot bättre vetande eller är utomordentligt dåligt underrättat när hon hänvisar till att det finns pengar för Öresundsbron och Vedabron som skulle kunna användas för det här ändamålet. Till Öresundsbron finns det inte några pengar anslagna. Den skall finansieras med avgifter från trafikanterna. Med Vedabron uppe i Ångermanland är problemet att det ännu inte finns några pengar för att sätta i gång det viktiga projektet. Eva Goe s griper alltså sina pengar helt ur luften.
Herr talman! Det är just det att hur man än vrider och vänder på problemen så är det individen som får buga och bocka för att få pengar. Vi har nu måst dra in på socialförsäkringar och annat, och jag anser inte att bilismen i det läget skall gå före sjöfart och järnväg. Vi vill inte satsa på EG-anpassning av broar. Vi vill innan det är för sent stoppa både Öresundsbron och Vedabron och i stället satsa på järnvägen. För det ändamålet anslår vi 60 miljarder till århundradets slut. Det är det som är skillnaden. Sjöfarten och järnvägen är miljövänliga och energieffektiva, vilket långtradartrafiken inte är.
Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag ämnar se till att inlandsbanan bevaras i sin fulla längd så länge riksdagen inte beslutat annorlunda. Ragnhild Pohanka har frågat mig hur man kan motivera att riva upp en del av rälsen på inlandsbanan mellan Lesjöfors och Mora. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att banverket i dagarna lämnat in en skrivelse till regeringen där det redogör för resultatet av en anbudsförfrågan som gjorts för försäljning av bandelen mellan Mora och Den reguljära trafiken på sträckan upphörde för mer än tre år sedan vilket i normalfallet innebär att banverket i dag kan besluta om nedläggning av banan. I den trafikpolitiska propositionen nämns dock möjligheterna att överlåta bandelar där trafiken har upphört till intressenter som vill bedriva turisttrafik. I propositionen nämns också möjligheten till en reducering av köpeskillingen vid ett sådant övertagande. Det är då en uppgift för regeringen att fatta det slutliga beslutet om banans framtid och om storleken på en eventuell nedsättning av köpeskillingen. För den aktuella sträckan har det inkommit flera anbud både då det gäller turisttrafik och rivning av spåret. Innan regeringen fattar beslut måste bedömningar göras av långsiktigheten i de satsningar som turistföretagen presenterat i sina anbud. Detta arbete pågår nu inom regeringskansliet och jag kan inte i dag uttala mig om resultatet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Skulle rälsen rivas upp på den aktuella sträckan förstörs samhällskapital och skadas en lovande turistnäring. Riksdagen har ju upprepade gånger beslutat att satsa på inlandsbanan, och man bör verkligen tänka sig för noga innan man här fattar oåterkalleliga beslut. Också de delar av inlandsbanan som inte trafikeras reguljärt utgör en värdefull tillgång för samhället. Man förstör det kapitalet om man river upp rälsen -- skrotvärdet lär ju inte bli mindre med åren. Banverket skall enligt sin instruktion räkna samhällsekonomiskt. Det borde finnas sätt att föra upp samhällskapital, t.ex. en järnväg, på tillgångssidan i samhällets redovisning. Nu existerar bara skrotvärdet som en tillgång. Jag hoppas att statsrådet vill tänka över denna skevhet i riksräkenskaperna, så att kalkyler lättare kan bli samhällsekonomiskt relevanta. Nu hoppas jag verkligen att regeringen inte gör någonting oåterkalleligt. Det borde inte vara nödvändigt att sälja banan, om man befarar att köparen i stället för att använda den själv skrotar banan och inhöstar vinsten i stället för att staten gör det. Med litet fantasi måste det gå att gardera sig mot det, t.ex. genom att hyra ut den befintliga trafiken. Banverkets beslut att göra sig av med banor som inte trafikerats sedan 1986 kan ju rimligtvis ändras. Det är viktigt att våra myndigheter inte är stelbenta. Inlandsbanan från Lesjöfors uppskattas nu högeligen av familjer som trampar dressin och slipper alla avgaser på sin äventyrssemester i vildmarken. De bor enkelt och billigt, de fiskar i sjöarna, plockar bär och strövar omkring i vår spännande, sköna och fria natur. Från Vansbro kommun framhåller man att människor i glesbygden fått arbete genom denna turistverksamhet, och flera binäringar har skapats, vilket positivt påverkat servicen för de bofasta i kommunen. Man har t.ex. ökat underlaget för restauranger och livsmedelsaffärer.
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret. Det var inget slutgiltigt svar, eftersom ärendet är under behandling. Vi har som en punkt i vårt trafikpolitiska program att vi vill att hela inlandsbanan skall rustas upp och trafikeras. Nu föreligger det ett förslag att man skall sälja både rälsen och marken. Det ger bara en mycket kortsiktig vinst. Malungs kommun har varit mycket klok. Man har behållit järnvägsmarken upp till Sälen i kommunens ägo. Därmed har man möjligheten kvar att åter ta upp trafiken. Nu har inlandsbanan behandlats särskilt på grund av sin speciella karaktär. Inlandsbanan tillhör varken länsjärnvägarna eller stomjärnvägarna. Därmed vilar det ett särskilt stort ansvar på regeringen att behandla denna järnväg efter det värde den har. Turisttrafiken på iInlandsbanan genererar en viktig lokaltrafik och även en turistnäring, något som Birgitta Hambraeus nämnde. Det finns alltså en stor potential när det gäller att rusta upp inlandsbanan och att hålla den intakt. I förslaget sägs att det skulle kosta ca 600 milj.kr. Det är ju ungefär vad det kostar att anlägga ett par mil motorväg. Det låter som om det vore väldigt mycket pengar, men det går nog också att pressa kostnaderna och man kan ju lägga upp det på en viss tid. Om man nu river upp dessa banor slår man samtidigt sönder de ekonomiska föreningar, från början intresseföreningar, som 18 eller 20 kommuner har bildat. Om man river upp vissa delar av banorna, hamnar dessa ekonomiska föreningar utanför. Och då minskar det intresse som finns -- från Mariestad till Gävle. Det tycker jag vore allvarligt. Man borde i stället göra tvärtom. Det är väldigt många som åker på denna semesterklassiker -- 15 000 tror jag att det var under det senaste året.